Herr talman! Under hela 70-talet och en bit in på 80-talet var jag själv elev i det svenska skolsystemet. Under de åren försämrades den skolvardag som jag och andra befann oss i. De besparingar som har gjorts på skolans område, de nedskärningar som skolan har fått kännas vid under ett antal år har inte gått spårlöst förbi. De minskade anslagen till skolan har fått konsekvenser. Den svenska skolan står inte inför något totalt sammanbrott eller förfall. På många skolor fungerar verksamheten mycket bra, och i åtskilliga klassrum runt om i vårt land pågår just nu, medan vi står här i riksdagen och pratar, en bra och ambitiös undervisning. Jag tycker det är viktigt att vi inte odugligförklarar hela den svenska skolan i vår iver att argumentera för förändringar, förbättringar och kanske ökade anslag. Nej, vi skall inte svartmåla. Men jag vet, och vi vet alla, att tålamodet bland lärare och elever nu är hårt prövat. Under de år som jag själv gick i skolan kunde jag se hur resurserna försämrades, och under fortsättningen av 80-talet fortsatte nedskärningarna. Nu kan vi se resultatet. Yrkesinspektionens dom över nedslitna och dåligt underhållna skollokaler har varit hård. Man går så långt att man påstår att skolans arbetsmiljö är den uslaste av alla arbetsmiljöer. Bristen på hela och aktuella läroböcker i skolan har ingen kunnat undgå att — Prot. 1988/89:63 märka. 8 februari 1989 Elever mår dåligt i skolan, och tusentals elever lämnar varje år grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. ” Lärare börjar förlora tron på sitt arbete. Skolöverstyrelsens undersökning SÖYTTEnRE, om lärarna i grundskolan visar att det är mycket stor skillnad mellan hur lärarna önskar att det vore och hur det faktiskt är. På den nya grundskollärarlinjen gapar 30 96 av platserna tomma, och männen flyr läraryrket. Dessa saker har flera talare före mig här tagit upp, men de är viktiga. Det är mot den bakgrunden man skall se de enorma protester och den oerhörda besvikelse som vällde fram då regeringen lade fram sitt budgetförslag och föreslog enprocentiga nedskärningar på skolan. Redan då riksdagen för ett år sedan fattade beslut om kassataket, eller cash-limit, motsatte sig vpk detta, medan andra partier i den här församlingen — jag tänker då främst på moderaterna och folkpartiet — glatt mottog förslaget om cash limit. Men när det sedan var dags att ta konsekvenserna av sin politik, till ackompanjemang av 12 000 elever, som stod här utanför riksdagshuset och demonstrerade, då lät det annorlunda. Plötsligt ändrade moderaterna och folkpartiet uppfattning och ville inte alls vara med och ta ansvar för den politik som de var så entusiastiska över för bara ett år sedan. Vi i vpk välkomnar naturligtvis att andra partier ändrat ståndpunkt, och i än högre grad välkomnar elever och lärare att regeringen nu har dragit tillbaka sitt förslag om nedskärningar med 167 miljoner i grundskolan. Men skolan brottas med många och stora problem, och de svåra konsekvenserna av den tidigare besparingspolitiken finns kvar. Det är inte förra årets cash-limit-princip eller årets budgetproposition som vi skall diskutera i dag. Men jag önskar att vi här skall kunna föra en debatt om skolans och utbildningens roll i samhället, i dag och i framtiden. I den diskussionen ingår t.ex. det nu aktuella förslaget om profilskolor, men där ingår också partiernas varierande vilja att satsa tillräckliga resurser på skolan och utbildningen. Vi vet alla att barnen och ungdomarna är allas vår framtid. Det ställs stora och ofta motstridiga krav på den uppväxande generationen. Det är vi som är unga nu, och jag får väl fortfarande räkna mig till de unga, som skall vårda den växande gruppen av äldre och sjuka. Det är vi som är unga nu som skall utveckla industrin och finna lösningar på de växande miljöproblemen. Det är vi som är unga nu, och i än högre grad de som ännu är ofödda, som skall ta hand om det radioaktiva avfallet. Man kan göra en lång uppräkning av de krav som dagens samhälle ställer på den kommande generationen. Då är det nödvändigt att vi har en bra skola som kan ge alla elever en bra och användbar utbildning. Därför måste skolans och utbildningens del av den gemensamma kakan öka. Vi i vpk menar att det är nödvändigt att skolans och utbildningens roll i samhället stärks. En gång i tiden var kyrkan och skolan de viktigaste byggnaderna i byn. De var mer påkostade än flertalet av bostäderna. Skolan var en gemensam angelägenhet att vara stolt över. När jag i dag ser mig omkring i min stad, Stockholm, så är det bankpalats 51 och kontorsskyskrapor som bländar, medan skolorna i många fall är hälsofarliga att vistas i. När Norra latin i Stockholm användes för undervisning var det en av de mest nedslitna skolorna i staden. Nu upprustas skolan. Den blir behaglig och trivsam, för nu skall där bli konferenscenter. Stadsbilden i vår huvudstad speglar skolans och utbildningens status i vårt samhälle. Och den spegelbilden är oroande. Vi står här i riksdagens talarstol, och vi säger alla med övertygelse: Kunskap är makt! Föräldrar säger till sina barn att skolan är viktig, du måste sköta dina studier så att det skall gå bra för dig i livet. Kunskap är vägen till framgång, både för vårt land och för den enskilda personen. Men hur är då samhället organiserat? De framgångsrika personerna, de som tjänar stora pengar, har stort inflytande och ett högt anseende, har de det på grund av sin stora kunskap? Är det den stora kunskapen och den gedigna utbildningen som har skapat fastighetsmiljonärerna och de s.k. finansvalparna? Är det bristen på relevant kunskap och god utbildning som gör att sjuksköterskor, lärare och många andra yrkesgrupper har svårt att ens betala sina studieskulder? För att uppvärdera skolan och stärka utbildningens roll i samhället räcker det inte med förändringar inom utbildningen. Det krävs också förändringar i samhället. Och det krävs omfördelningar av samhällets resurser. Även inom skolan krävs förändringar. I dag behandlar vi regeringens förslag om att införa s.k. profilskolor i grundskolan, ett förslag som stöds av utbildningsutskottets majoritet, en majoritet som socialdemokraterna bildar tillsammans med högerpartierna. Till skillnad från Ann-Cathrine Haglund anser jag att profilskolorna markerar en kursändring i den socialdemokratiska skolpolitiken. Dessa profilskolor skall skapas med hjälp av timplanejämkningar, och föräldrarna skall kunna välja skola åt sina barn. Profilskolorna skall finansieras med de pengar som var avsedda för de svagaste eleverna, med förstärkningsresursen, och de skall drivas framåt av lärare med olika löner. Vi i vpk vill ha en skola med mångfald. I vpk:s ungdomsförbund drev vi i höstas en skolkampanj med parollen ” Mångfald — inte enfald. En skola för alla”. Vi vill att elever och lärare skall ges stort utrymme att tillsammans utforma undervisningen och välja vad man skall fördjupa sig i. Vi vill också ge dem resurser för att möjliggöra en aktiv och skapande undervisning. Redan i dag har en enskild klass och dess lärare mycket stora möjligheter att ”profilera” sig och sin undervisning. Hindren finns inte i läroplan eller skollag. Hindren består i stället av otillräckliga resurser, för många elever per klass, en olycklig fixering i skolan vid mätbara kunskaper som kan betygsättas, konservativt tänkande hos vissa skolledningar och lärarkollegier, alltför snäva ämnesgränser och en rad praktiska svårigheter vid t.ex. temastudier. Mängder av intressanta ”profiler” och spännande utvecklingsarbete pågår i de svenska skolorna. Men den grå vardagens pedagogik kan innehålla experiment, utveckling och nå utmärkta resultat utan att någonsin få hälften av den uppmärksamhet som omger privatskolorna. Varje dag då lärare och elever möts, och det sker i tusentals klassrum just nu, sker en profilering. Den profileringen bör utvecklas i nära kontakt med en demokratisering av skolan. Grunden för en demokratisk skola är Prot. 1988/89:63 klassrummet. En demokratisk klassrumssituation där lärare och elever 8februari 1989 tillsammans utgör en ”profil” som inte låter sig inpassas i ett färdigt rutmönster är den skola vi i vpk vill arbeta för. Men det förslag till profilskolor som vi nu behandlar är av ett helt annat slag. Dessa skolors profil kommer inte att skapas av de elever och lärare som verkar på skolorna. Profilen kommer att vara färdig från början och eleverna, men också lärarna, skall stå vid sidan om och välja profil och skola. Den svenska arbetarrörelsens mål har varit den enhetliga grundskolan. Den enhetliga grundskolan ger alla elever en likvärdig utbildning, och den står i motsättning till varje form av urvalsskola. Hittills har arbetarrörelsen i Sverige varit överens om att arbeta för denna enhetliga grundskola med dess likvärdiga utbildning — ännu är inte målet fullt uppnått. Men nu vill den socialdemokratiska regeringen göra en kovändning och frångå denna princip. Nu pläderar man för urvalsskolan. Vi i vpk är rädda för att det kommer att bli de intresserade och ambitiösa föräldrarna som kommer att välja en viss profilskola. Kvar i de vanliga skolorna blir barnen till föräldrar som av olika anledningar inte ägnar sig lika mycket åt skolan. Vi vet att det ofta är barn ur arbetarklassen. Vissa skolor får ett positivt urval av elever, och andra skolor får ett negativt. Jag är rädd för att vi riskerar att få ett segregerat skolsystem. Larz Johansson beskrev en förskräcklig bild av den eviga nivågrupperingen i skolsystemet. Vi i vpk är, som jag redan sagt, öppna för diskussioner om hur elevers och lärares möjligheter att själva forma sin undervisning kan förbättras. Vi säger inte en gång för alla nej till varje form av ”profilskola” , men vi säger definitivt nej till varje form av urvalsskola. Urvalsskolan har tidigare varit högerns skolmodell, och det är ingen slump att det är just moderaterna och folkpartiet som utgör socialdemokraternas närmaste vänner när det gäller profilskolorna. Jag vill fråga skolminister Göran Persson: Är det tillsammans med dessa partier, som bara för ett halvår sedan utmålades som socialdemokraternas huvudmotståndare, som regeringen skall reformera den svenska skolan? Vpk säger nej till de profilskolor som regeringen och utskottsmajoriteten föreslår, och jag vill yrka bifall till reservationerna 9, 24 och 27. Jag skall kort kommentera elevernas rättigheter i skolan. I tio år har arbetsmiljölagen varit giltig för elever fr.o.m. årskurs sju, men eleverna har inte haft någon formell möjlighet att delta i skyddsarbetet. Nu föreslår regeringen att eleverna skall få utse representanter i skolornas skyddskommittéer. Det är bra, och det är något som alla de som arbetar elevfackligt välkomnar. Regeringen föreslår att elevrepresentanterna i skolornas skyddskommitté er skall ha rätt att närvara och rätt att yttra sig. Så långt är allt väl. Men jag frågar mig naturligtvis, precis som många elever gör, varför elevrepresentanterna inte har rätt att lägga fram förslag. Det är självklart att för att kunna ta ansvar och visa engagemang måste man först veta att man dels har förtroende, dels har reella möjligheter att påverka. Jag är rädd att det snåla synsätt som drabbar eleverna i den här frågan resulterar i att eleverna kan uppleva det som meningslöst att engagera sig i skolans skyddsarbete. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att utskottets majoritet avslår vpk:s förslag om att ge elevrepresentanterna förslagsrätt i skolornas skyddskommittéer. Jag vill fråga utskottets talesman Helge Hagberg: Varför i hela friden vill ni inte ge eleverna rätt att lägga fram förslag om en förbättrad arbetsmiljö? Jag hade egentligen tänkt sluta här. Jag vill koncentrera skoldebatten dels på de bärande principerna för och utvecklingen av den framtida skolan, dels på skolans och utbildningens roll i samhället. Jag skall därför inte kommentera samtliga förslag i betänkandet eller alla de reservationer som vpk står bakom. Jag nöjer mig med att yrka bifall till samtliga reservationer som vpk har undertecknat. Men jag kan inte låta bli att efter att ha lyssnat på Ann-Cathrine Haglund och Lars Leijonborg säga något om allmän och särskild kurs. Jag är ännu inte så van i denna församling och att debattera i riksdagen, och kanske är det därför jag knappast kunde tro mina öron när jag hörde Ann-Cathrine Haglund säga, utan att rodna, att den föråldrade uppdelningen i allmän och särskild kurs skulle vara ett exempel på individualisering av undervisningen. Man delar upp eleverna i två grupper. Detta är den mångfald som får plats i moderaternas skola. Har jag uppfattat saken rätt? Jag frågar mig om Ann-Cathrine Haglund och Lars Leijonborg någon gång befunnit sig i t.ex. ett klassrum där undervisning i allmän kurs i matematik bedrivs. I allmän kurs samlas de elever som har svårt för matematik och behöver mycket tid och energi av läraren. Där samlas också de elever som arbetar långsamt och behöver lugn och ro för att kunna arbeta. Där samlas de elever som har sociala problem, är stökiga och bråkiga och klättrar på väggarna och kastar suddgummin. Där samlas även de elever som tidigare kan ha varit utsatta för mobbning eller fortfarande är utsatta för det och därför inte kunnat ägna sig tillräckligt mycket åt matematiken. Herr talman! I den allmänna kursen finns elever med helt olika och ofta helt motsatta behov. Det enda de har gemensamt är att de inte tillhör de duktiga i skolan. Därför menar jag att systemet med allmän och särskild kurs förhindrar en individualisering av undervisningen. Det är väl inte så illa att moderaterna och folkpartiet menar att en uppdelning i två grupper är så långt de tänker gå i individualiseringen av undervisningen? Ann-Cathrine Haglund frågade den nye skolministern vad han ansåg om allmän och särskild kurs. Även jag är nyfiken på det svaret. Anser Göran Persson att en individualiserad undervisning är förenlig med permanenta nivågrupperingar av det slag som systemet med allmän och särskild kurs i dag är? Därmed har jag pratat färdigt. Alla andra har hälsat skolministern välkommen. Det känns litet konstigt att göra det när man själv är ny. Men jag kan säga att det är kul att det finns en ny skolminister.

Herr talman! Först och främst, Ylva Johansson, har vi inte gått ifrån cashlimit-systemet. Vi har valt en helt annan och bättre teknik för anpassning av utgiftsramen än den som regeringen har förordat. Som jag sade i mitt inledningsanförande har vi använt den teknik som har gjort att vi har kunnat föra över 697 milj.kr. till ren undervisning i skolan. Så till allmän och särskild kurs. Till skillnad från Ylva Johansson, tror jag, tillhör jag dem i denna kammare som har undervisat i både allmän och särskild kurs i många år. Jag vet av erfarenhet hur viktigt det är för eleverna att kunna välja kurs efter anlag och intresse. Detta är inte minst viktigt för alla de elever som har så att säga svårt för sig, att kunna välja en kurs där man kan lyckas bra. Man skall kunna känna att man klarar av det man gör och att man får en inlärningstakt som passar en själv. Man kan t.o.m. lyckas bra på små prov och få bra betyg. Det är därför det är så allvarligt med denna gemensamma referensgrupp för betygsättning av elever i både allmän och särskild kurs. Det är viktigt för elever att kunna välja kurs, ämne och svårighetsgrad efter anlag, förutsättningar och intresse. Vi vill öka denna möjlighet ännu mer än till att avse bara allmän och särskild kurs. Vi har föreslagit att utrymmet för tillval på högstadiet skall öka. Man skall kunna välja både olika ämnen och olika svårighetsgrad. Man skall kunna fördjupa sig i både ordinarie ämnen på schemat och andra ämnen. Dessa ämnen skall finnas i timplanen så att man kan garantera kvaliteten på undervisningen. Antalet tillvalstimmar skall öka gradvis ju längre upp på högstadiet som eleven kommer. Detta är vår modell för högstadiet. Vi vill dessutom att man skall kunna välja skola. Det är så oerhört viktigt för elever och föräldrar att kunna välja ämnen, kurs, svårighetsgrad och skola, så att man får ett val som motsvarar elevens anlag och förutsättningar. Detta är en av de viktigaste vägarna till en bättre skola. Ett av grundfelen med den skola vi har i dag är att det finns för små möjligheter att anpassa undervisningen efter elevens behov, förutsättningar och intressen.

Herr talman! Jag har två synpunkter på Ylva Johanssons anförande. Det är klart att det låter bra att eleverna inte skall behöva välja mellan färdiga alternativ. De skall påverka skolan när de väl är på plats. Om vi tänker på ett av de få exempel på profilskolor som faktiskt finns, Adolf Fredriks musikklasser här i Stockholm, vore det litet konstigt att tänka sig att eleverna då de samlas i slutet på augusti skall börja med att rösta om huruvida de skall ha musikinriktning eller matematikinriktning. Det skulle inte fungera. Jag instämmer helt — vilket också ligger i hela vår politik — i åsikten att eleverna skall ha stora möjligheter att påverka undervisningen medan den bedrivs. Det är ett steg i rätt riktning, mot att öka elevernas valmöjligheter, att skolor med litet olika inriktning finns. Egentligen är förhållandet detsamma beträffande allmän och särskild kurs. Om vi hade ett alternativ som innebar en längre gående individualisering, skulle jag vara beredd att avstå från att ha allmän och särskild kurs för att i stället ha ett andra, bättre, alternativ. Men så är ju tyvärr inte förhållandet. Adolf Fredrik är en av de få skolor som medger valfrihet och individualisering. Det vill en del avskaffa. Därför kämpar vi för att slå vakt om det lilla inslag av denna typ som finns. En sista synpunkt. Ylva Johansson ställde frågan om vilken inställning vi har till lönetak och om vi har ändrat uppfattning. Vi har aldrig någonsin, när vi har gått med på detta försök, sagt att vi för alltid frånhänder oss möjligheten att bedöma vilka resurser olika offentliga verksamheter skall ha. Vi anser inte att det för närvarande är möjligt eller lämpligt att spara på anslagen till grundskolan — både av sakliga och psykologiska skäl. Det sade vi före valet, som sagt. Vi vill satsa på mer kunskap och mindre klasser. Därav följer självfallet att vi inte kan medverka till den föreslagna nedskärningen.

Herr talman! Jo, jag är också lärare, Ann-Cathrine Haglund, och jag har också undervisat i både allmän och särskild kurs. Jag kan inte hålla med om att eleverna väljer efter anlag och intresse. Så ser inte verkligheten ut. Det är så vi gärna vill att den skall se ut när vi här diskuterar, för det låter ju så bra att eleverna väljer efter intresse och anlag. Vore det så skulle jag också tycka att det var ett bra system. Men nu är det inte så. Eleverna väljer inte svårighetsgrad efter vilka förutsättningar de egentligen har att klara kursen utan efter social bakgrund och omgivningens förväntningar. Om Ann-Cathrine Haglund har undervisat i allmän kurs vill jag fråga: Tycker Ann-Cathrine Haglund att hon kan ge eleverna i den gruppen en individualiserad undervisning? Är det inte så att eleverna ofta har rakt motsatta behov: några behöver lugn och ro och ganska mycket tid och andra får man ägna oerhört mycket uppmärksamhet för att de alls skall sitta kvar i bänkarna?

Herr talman! Ylva Johansson sade att eleverna inte väljer efter anlag och intresse. Självfallet vet jag också av erfarenhet att många elever väljer fel. En av de uppgifter som alla vi som arbetar i skolan har är att hjälpa eleverna att välja rätt. Eleverna skall ha sitt fria val, men vi skall ge dem information och hjälp, så att de väljer rätt. Visst sitter elever både i grupper som har allmän kurs och i grupper som har särskild kurs och har problem. Några har svårt att sitta stilla. Några har svårt att klara uppgifterna och andra klarar av sina uppgifter alltför fort. Detta kan vara problem i alla grupper, men det problemet blir inte mindre om man sätter alla elever i ett och samma klassrum. Lösningen är att forma många grupperingar — många fler än dem som täcks av allmän och särskild kurs. Det viktiga är ju att alla elever känner att de kan arbeta i sin egen takt, på den nivå som de själva klarar av och att de kan gå vidare och känna att de lyckas förstå rätt. Det är ju det som de i alltför stor utsträckning inte kan i skolan i dag. Det är det som blir följden när man håller ihop alltför stora grupper, inte ger eleverna möjlighet till fria val, inte har olika svårighetsgrader på kurserna och inte ger valfrihet när det gäller ämnen. Det är ett av de största problemen med skolan i dag.

Herr talman! Vi blir kanske litet mer överens nu, Ann-Cathrine Haglund och jag. Vad händer då eleverna väljer fel och inte alls väljer efter intresse och anlag? Då uppstår problem i skolorganisationen. Den som har arbetat i skolan vet att de grupper som har allmän kurs är överfyllda vid slutet av läsåret. Då kan det finnas 30 elever i de grupper som har allmän matematik, medan det i de grupper som har särskild kurs är bara 15 elever kvar, eftersom så många har bytt. Problemet är att vi har permanenta nivågrupperingar. Mitt och vpk:s alternativ är inte att alla elever alltid skall vara i samma klassrum och utsättas för samma undervisning. Vi talade just om en individualiserad undervisning. Den utgår inte från att alla elever har samma behov. Skillnaden mellan mina och Ann-Cathrine Haglunds åsikter är att jag inte vill att eleverna skall välja olika svårighetsgrad. Jag vill att man skall välja olika sätt att bedriva undervisningen, så att alla elever uppnår samma kunskapsnivå. Det är en viktig skillnad!

Herr talman! Jag står här som riksdagskvinna, folkskollärare — Lars Leijonborg —- och mor och skall yttra mig om skolans styrning och utveckling. Jag har barn på lågoch mellanstadiet, på högstadiet, i gymnasiet, en som skall sökå till högskolan och en inom särskolan, så jag borde veta hur dagens skola fungerar. Jag tog tjänstledigt för tre år sedan för att ägna mig åt miljöpartiet. För säkerhets skull beslöt jag mig för att i helgen gå till verkligheten och fråga mina kolleger om hur de upplever skolan — vi måste ju inte alltid rätta oss efter hur tidningarna upplever skolan. Jag fick följande lista på hur de upplever den. 1. Vi betraktas inte som proffs. Alla skall bestämma och tala om för oss hur vi skall undervisa. 2. Vi blir uppifrånstyrda. Är det inte satsning på matematik, så är det satsning på kultur och sedan är det satsning på svenska. Vi hinner knappt ta sats innan nya direktiv påbjuds. 3. Vi saknar arbetsro och arbetsglädje på grund av att det hackas på skolan hela tiden. Bilden är för negativ. 4. Vi behöver hellre lärare än tekniska hjälpmedel. 5. Vi vill trappa av ju äldre vi blir, gärna med yrkesverksamhet och fortbildning. 6. Vi vill höja statusen för yrket. Att arbeta med barn är oerhört viktigt och positivt. 7. Vi behöver fler män i skolan. 8. Vi tror att flexibel lönesättning skapar konkurrens i stället för samarbete. 9. Vi upplever det socialdemokratiska sveket och de brutna löftena om en satsning på skolan mycket hårt. Nedskärningen var droppen som fick bägaren att rinna över. 10. Vi vill ha en dräglig skolmiljö och arbetsmiljö för alla i skolan. Låt oss arbeta i fred på fältet! Det är vi som är proffs. Vi trivs med yrket, och eleverna är fina. Detta var något av vad de sade. Miljöpartiet vill ha en skola dit alla går med glädje, där det är en lust att lära och att arbeta och där alla känner ansvar för varandra och för verksamheten. I denna skola har alla inflytande över skolans innehåll. En lokal styrelse på skolan fattar beslut i alla övergripande frågor som rör verksamheten och har budgetansvar för driften. Ett ökat ansvarstagande för den enskilda skolan förutsätter ett nytt statsbidragssystem, som ger större frihet för de enskilda skolorna att lägga upp sin verksamhet jämfört med dagens detaljreglerade statsbidrag. Ett sådant system bör så långt möjligt utformas som ett bidrag per elev, men med hänsynstagande till geografiska förhållanden i olika kommuner. Exempelvis måste ett extra stöd utgå i glesbygd. Går då den skola som vi talar om att förverkliga, dit man går med glädje? Ja, jag har varit ute som lärare i 20 år, och under ett år av min lärargärning har jag fått erfara att alla mina drömmar om hur skolan skulle fungera slog in. Det var nämligen så att vår ordinarie skola skulle tömmas helt på grund av ombyggnation. Alla klasser fick plats på större skolor runt om i kommunen, utom min sexa med 27 elever från alla områden i samhället, även de som haft mycket svåra problem tidigare. Vi hamnade i en nedlagd byskola. Den hade inte varit i bruk på 30 år, men folket i bygden hade använt skolan till samlingslokal och rustat upp den. Innan vi flyttade in där gav vi oss i väg för att titta på lokalerna. Det var två rum och kök. Vi bestämde helt och hållet innehåll och arbetsformer redan på våren. Vi lade upp budgeten. Vi bestämde att vi skulle ta lärarskåp och dela två och två på varje fack. Vi skulle ha hopfällbara bord, så att vi kunde ha gymnastik inomhus och så att de i bygden som ville kunde få fortsätta att dansa där på tisdagarna. Vi skulle ta dit ett piano, så att man skulle kunna fortsätta att spela inom kulturskolan. När det gäller budgeten diskuterade vi allt, även materielförbrukning och läroböcker. Vi hade en rektor som godkände att vi t.ex. använde läromedelskontot för att köpa en höjdhoppsställning för att kunna bedriva idrott ute. När det gällde skolans skötsel hade vi sådan tur att en av mattanterna bodde i huset intill, så hon blev mattant, städerska, vaktmästare och allt i allo. Vi lade upp skolschema och skolskjutsschema. Varje måndagförmiddag hade man gymnastik och slöjd inne i centrum. Vi hade också gymnastik på fredagar, och därför underhöll vi fotbollsplan och ishockeyplan. Barnen byggde en egen längdhoppsgrop och tog själva alla nödvändiga kontakter. En grabb, som hade svårt för att läsa och var ett år äldre än de andra, växte, för han fick en mycket betydelsefull roll: det var han som röjde ishockeypla nen, för det var nästan jämt så att det hade snöat en halv meter när vi skulle vara där. Barnen bestämde både arbetssätt och vilka läroböcker de skulle ha. Vi jobbade med arbetets pedagogik. Vi ville inte ha ”fylleriböcker”, utan barnen gjorde i stor utsträckning sina egna böcker och behövde därför mycket fördjupningsböcker, bredvidläsningsböcker och skönlitteratur. De anordnade också en skidtävling för de barn i ettan och tvåan som var utlokaliserade. Ni förstår nog vad det innebär att anordna en sådan, att hålla i allt: inbjudan, startlistor, tidtagning och att snabbt räkna ut resultaten. Och när det blev prisutdelning skulle alla ha pris. Ingen skulle vara utan. Jag kan intyga att både elever, lärare och föräldrar upplevde det här året som det finaste i sina liv. Eleverna växte, och självförtroendet växte. Då gick det också att ge kunskap och att ta kunskap. Så här borde det få vara! Det går naturligtvis att modifiera på högre stadier. Vi hoppas att den nya lärarutbildningen kommer att göra att det blir en annan skola. Framtidens skola är för miljöpartiet en skola som utvecklar tänkandet och våra föreställningar om vad skolan är och vilken roll den skall spela i samhället. Vi måste fråga oss: — På vilket sätt ger vi våra barn kunskap om världen? - Hur ger vi dem självförtroende? — Hur lär vi dem vördnad för livet? —- Hur hjälper vi dem att uttrycka sina känslor? —- Hur hjälper vi dem att utveckla social, ekologisk och historisk förståelse? För att överleva som individer måste barnen tycka om sig själva sådana de är oavsett prestation. Barn som är starka och trygga i sig själva vågar också ge av sig själva utan reservation. Undervisningens och skolans mål är att lära för livet. Verksamheten i skolan skall — och på den punkten är alla partier överens — i alla avseenden inriktas på elevernas bästa utifrån deras egna förutsättningar, så att de kommer ut i livet med tillförsikt och självförtroende. Arbetet i skolan skall präglas av demokrati, solidaritet, jämställdhet, positiv konfliktlösning och personligt ansvar. Dessa övergripande mål för mänsklig fostran är gemensamma för barn och vuxna och skall därför i första hand prägla den dagliga samvaron.

Om du planerar för tio, plantera träd. Om du planerar för hundra, ge mänskligheten upplysning. Kunskap är makt. Kunskap ger kraft. Den bästa framtidsinvesteringen är att ge våra barn kunskap. Det är därför vi motsätter oss finansministerns och regeringens förslag om nedskärningen på 167 milj.kr. i budgetförslaget. Det är ett slag i ansiktet på eleverna, föräldrarna och lärarna. Spara inte på barnen — de måste få kosta! Vi har råd! Eller, som några 12-åringar säger i en bok som heter Lyssna på oss, där 40 000 uppsatser sammanställts: ”Vi går i en fattig skola. Vi tycker dom drar ner på fel saker. Vi tycker dom satsar på fel saker. Vi har dålig skolmat. Vi får inga böcker. Kommunen är fattig därför har vi det så här.” I högkonjunkturens Sverige är det ofattbart att regeringen vill spara på barnen, skolan och kulturen. Industrins ledare vet vilken betydelse kulturen har för industrins etablering och utveckling. Varken nu eller i framtiden har industrin någon användning av tekniker som saknar kreativitet och fantasi. Därför måste skolan främja och utveckla fantasi och kreativitet. I betänkandet står det om kultur i skolan. I Härnösand, som jag kommer ifrån, har vi startat kulturskolan. Det är en profilskola som bygger nerifrån och uppåt. Varje elev har rätt till en timme musik, dans, drama och bild varje vecka på lågoch mellanstadiet. På högstadiet utvecklas detta till olika klasser i samma ämne, och på gymnasiet till olika linjer. När det kommer till det stadiet vill vi också att högskolan med lärarutbildning skall ha en kulturprofil. Som kronan på verket har vi lagt en kulturakademi med nationella och internationella besök, som ofta sker på somrarna. Vi i miljöpartiet anser att läraryrket är ett av de viktigaste yrkena i samhället. Varför? Jag nämnde tidigare att när jag är lärare i skolan har jag med barn att göra — ett levande, ofördärvat, ungt, fräscht material. Här, när jag står i talarstolen eller sitter på mitt rum, har jag oftast bara med döda pappershögar att göra. I skolan talar jag med barnen. Här i kammaren talar jag till protokollet. Jag anser det vara ett privilegium att vara lärare, åtminstone borde det vara så. Det är inte barnen som gör arbetet tungt, utan det är administratörerna. Låt lärarna få arbetsro så att de kan förverkliga alla fina idéer och leva upp till alla ideal som finns i läroplanen! Jag sade tidigare att organisationen på många nivåer gör att läraren känner sig styrd uppifrån. Denna byråkratiska uppbyggnad med långa och många beslutsvägar och med omfattande regelsystem förkväver verksamhetslust och nytänkande. Då besluten om verksamhet och resursutnyttjande decentraliserats kan skolöverstyrelsen — den centrala myndigheten — avskaffas, anser vi i miljöpartiet. I samband med läroplansöversyner, utvärderingar och utredningar skall man i stället tillsätta de sakkunniga som för tillfället behövs. Vi kommer därför att avstå från att rösta för alla de nivåer med detaljstyrningar som propositionen föreskriver. Vi måste uppvärdera skolans roll i samhället. Vi måste tro på lärarna och eleverna. Varför reagerade eleverna så våldsamt på regeringens förslag om nedskärningar? Jo, gummibandet hade tänjts ut för mycket så att det gick av. Man hade övervältrat för mycket på skolan och man hade ställt för stora krav. Därför brast gummibandet. Jag är inte det minsta förvånad över elevernas reaktion, som närmast påminde om franska revolutionen i svensk tappningår Prot. 1988/89:63 1989. Det var elevernas rop på rättvisa, frihet, jämlikhet och broderskap. — 8 februari 1989 Men i dagens Sverige finns väl allt detta? Eleverna kanske använde mer våld än nöden krävde när de var här och besökte oss? Nu måste vi emellertid lyssna till dem. Innan jag satte mig på tåget efter helgen och åkte till Stockholm träffade jag föräldrarna till barnen i min sons klass — han går i årskurs 6. Vi föräldrar har startat en cirkel om hur det är att vara ung i Härnösand. Denna cirkel syftar till att stärka föräldrarollen, lära känna såväl barn som föräldrar i klassen och lära oss förstå de mekanismer som styr under tonåren. Även i vår lilla stad, Härnösand, finns det stora ungdomsproblem. Därför vill vi förbereda oss inför vad högstadiet kan innebära, såväl positivt som negativt. Föräldraengagemang är nödvändigt om skolan skall kunna återfå sin status. Som förälder går det inte att sitta framför TV:n och lita på skriverierna i tidningarna. Det behövs aktion och reaktion hos föräldrarna, om barnen skall känna att föräldrarna bryr sig om dem. Vi i miljöpartiet anser att det är föräldrarna som har det primära ansvaret för barnets fostran, utbildning och vård. Därför måste de mötas av skolan och stödjas av samhället i sin uppgift. Hur har då föräldrarna i Drevdagen behandlats? Varför stoppas föräldraengagemanget där? Varför bötfälls de? Är det inte just ett sådant engagemang som propositionen om skolans utveckling och styrning efterlyser: mer decentralisering, profilering, stärkt inflytande och medansvar på skolorna? I Drevdagen värnar man om skolan. Livet i bygden går vidare genom att skolan hålls öppen. Pulsen fortsätter att slå. Fru talman eller — som jag hellre skulle vilja säga — fru talkvinna! Jag yrkar bifall till reservation 12 om ett annat bidragssystem, där anslagen följer eleven och där glesbygdsskolorna får extra stöd. Jag yrkar också bifall till reservation 19 där vi har beskrivit hur skolans verksamhet skall bedrivas - med lokala styrelser på skolan, där all skolpersonal, elever och föräldrar ingår. Vidare yrkar jag bifall till reservation 9, där vi reservanter motsätter oss ett flexibelt lönesystem, som vi tror kommer att drabba i första hand kvinnorna negativt. I övrigt yrkar jag bifall till reservationerna 7, 10, 20 och 36. Till Ylva Johansson vill jag säga att vi i miljöpartiet kommer att stödja reservation 20, som handlar om att eleverna skall ha förslagsrätt i skyddskommittén. I den här propositionen sägs att man skall decentralisera ansvaret, men vi i miljöpartiet kan inte se att den visar något tecken på detta. Här sitter riksdagens ledamöter och detaljreglerar den s.k. decentraliseringen och ansvaret. Vi vill införa arbetsglädje i skolan och den kommer att infinna sig i den avreglerade skolan, där man har tilltro till eleverna, lärarna och föräldrarna. Hoppet står nu till vår nye skolminister Göran Persson att detta skall kunna förverkligas. Vi i miljöpartiet tror nämligen att människan är aktiv och kan ta ansvar.

Fru talman! Jag trodde ett tag att jag var närvarande vid en frågestund eller en interpellationsdebatt i stället för att delta i en debatt om skolans styrning och utveckling, eftersom frågorna till det nya statsrådet haglade i många av de tidigare anförandena. Tids nog kommer emellertid statsrådet själv att hålla ett anförande och då ge sin syn på skolan och dess framtid. I sitt arbete Målstyrning och Läroplaner beskriver professor Ulf P. Lundgren den svenska skolans tillkomst. Statsmaktens tillstånd gick mot sin upplösning, och statsmakten utgjorde inte längre någon allmakt. Staterna i Europa införde obligatoriska skolor i början och fram till mitten av förra århundradet. Skolor hade förekommit tidigare, men de var långt ifrån allmänna. Den obligatoriska skolan i Sverige tillkom inte vid det nya statsskickets införande 1809, även om det var på tal. Fanns det en kamp mellan stat och kyrka i Europa, där kyrkan ingalunda var statsstyrd, så förekom också en sådan spänning i vårt land. Samtliga biskopar fick skrivelsen om den vidgade undervisningen vilande på riksdagsbeslut från 1810. År 1812 tillsattes uppfostringskommittén, men i 1825 års undervisningskommitté var mer namnkunniga med, såsom Berzelius, Geijer, Hierta och Tegnér — dåtidens intellektuella giganter. Men resultatet blev magert, och det hette: ”Av kunskaper är det inga som söker den allmänna folkbildningen så nära som religionen.” Men det fanns en spänning. Grovt kan den urskiljas mellan två linjer — en aktiv linje med rötter i upplysningstidens idéströmningar och en annan linje, som var inriktad mot krav på moralisk och religiös fostran. Ett exempel utgör kampen i riksdagen år 1840.

För flickorna i allmänhet räcker kristendom och läsning. Deras uppgift är ju att bli nyttiga och fromma husmödrar.” Ja, så kunde tillmälena och åsikterna om den svenska skolan se ut. Ytterst rörde det sig om en kamp mellan kyrkan och den borgerliga statsmakten, men också mellan humanister med modernare idéer och reaktionära idébärare, vilka alltid har funnits och bekämpat förändringar. I början var kriteriet för makt, inflytande och framgång i regel främst börd och förnäm bakgrund. Men det kunde också gå att med sold och penning nå framgång. En variant på detta tema har vi t.ex. i Hjalmar Bergmans Markurell i Wadköping. Den litterära kritiken av samhällstillståndet skildrar ju faderns kamp för att med lock och pock rädda sonens examen efter hans misslyckade vistelse i läroverket. Numera är det i huvudsak kunskap som är förutsättningen för framgång i livet. Nu har det snart gått 150 år efter beslutet om den obligatoriska skolans införande i vårt land. Det har alltså funnits en lång tradition och en period av utveckling i pedagogisk och administrativ ordning. Det kan vara viktigt att ibland börja i historien när vi återigen går att förändra och slå fast nya, gemensamma bestämmelser för den svenska skolan. Före det betänkande vi nu diskuterar ligger också ett skede av forskning och experters och Prot. 1988/89:63 sakkunnigas vedermödor. 8 februari 1989 Detta har följts av ett omfattande beredningsarbete, där också riksdagens partier har medverkat. Remissreaktioner kunde vi redan i beredningen inhämta. Naturligvis var det viktigt att få många intressenters synpunkter på vår skolas utveckling, styrning och administration. Kommunerna, som vid sidan av staten är huvudmän för den direkta, dagliga verksamheten, kommer nu att få ett större ansvar också för det som har riksintresse. Det är bra att vi kommit överens med kommunerna om att de tar på sig en mera öppen offentlig planering i den svenska skolan. Skolplanerna kommer att bli viktiga avstamp för de mångas engagemang i skolan. Personalorganisationernas medverkan och intresse för att vi skall få en bra skola bygger på personalens roll som professionella medarbetare. Det gäller såväl pedagogiska som sociala och administrativa uppgifter. Men ändå är det eleven och föräldrarna som skolan är viktigast för. Deras intresse för utbildning är också ett samhälles största tillgång. Det är dessa intressen hos alla parter som måste vara en viktig utgångspunkt i våra ansträngningar att få ett väl fungerande skolsystem. Skolledarfunktionens pedagogiska ansvarsroll slår vi fast. Det känns väl också tryggt för lärarna att de på den här viktiga punkten får detta uttalat. Det är också väsentligt att påminna om elevernas möjligheter till inflytande och information om sina egna frågor i skolan. För att skapa motivation för undervisningen är detta en mycket viktig utgångspunkt. Valet av skolenhet för eleverna blir naturligtvis ingen villkorslös rättighet, men ibland kan det bli aktuellt, och då skall det finnas en öppning för eleverna, om den lokala skolstyrelsen har möjlighet att ordna detta. Profilering av verksamheten är en ny ambition, som vi inte heller skall tro är så revolutionär. Men det kan vara bra att i arbetssätt och t.ex. med inslag från konstarterna skapa en profilering, och det skall vi se som en kvalitet i skolan. Eva Goéös berättade om sin kulturskola uppe i Härnösand. Den mera systematiska målstyrningen av verksamheten får säkerligen också som följd att det blir intressantare för alla som arbetar i skolan, och här inbegriper jag naturligtvis eleverna. De modeller till uppföljning och utvärdering som skall bli följden skall nu tillämpas på alla nivåer. Den statliga tillsynen kommer att genomföras av länsskolnämnderna och skall också omfatta kommunalt tilldelade ansvarsområden. Detta är en följd av att kommunerna har det direkta ansvaret även för statliga sektorer. Det symboliserar, kan man säga, det gemensamma ansvar som kommuner och stat har som huvudmän för den svenska skolan. Det finns också frågor vi skall fortsätta att arbeta med. Dit hör statsbidragssystemet, som inte finns med i propositionen men som behandlades av styrgruppen. Dess förslag hade som utgångspunkt en mindre regelstyrd och mera direkt användning av statsbidragen som kommunerna själva skulle kunna handha. Nu har det ju varit en stark och omfattande storm omkring statsbidragen till grundskolan. Om den stormen fått menliga följder för statsbidragen undandrar sig min bedömning i dag. Moderaterna och folkpartiet ville i styrberedningen liksom tidigare här i riksdagen ha elevbaserade bidrag. Om man kan behålla statligt reglerade lärartjänster och 63 föreskriva för kommunerna elevantalet i klassen med en sådan modell undandrar sig också min bedömning i dag. Men frågan kräver allvarligare begrundan än vad som framgår av motionskraven, vilka för övrigt, som vi hörde, också stöds av miljöpartiet. En annan fråga är också föremål för fortsatt övervägande. Utöver skolstarten handlar det om skolbarnsomsorgen under de första åren i grundskolan. Den frågan får socialoch utbildningsdepartementen fortsätta att försöka lösa i en arbetsgrupp. Specialpedagogiska utbildningar tas upp i detta betänkande. Här går utvecklingen mot en mera grundlig specialpedagogik inom skolans organisation. Viktiga ställningstaganden sker nu också i synen på läromedel. Elever skall ha sådana i basämnen och också få behålla dessa som gåvoläromedel. Den statliga förhandlingsmannen gentemot läroboksförlagen blir viktig när det gäller partsförhållandet i de förhandlingar som kommunerna skall bedriva med bokförlagen. Stimulanserna med författarstipendier höjer kvaliteten och intresset för framställning av läromedel. De tidigare talarna har tagit upp sin syn på skolans styrning, ledning och utveckling. Ofta har vi — vilket demonstreras i utskottets betänkande — stora majoriteter för föredragandens förslag, i det här fallet den proposition som statsrådet Göransson lade fram i fjol. Det har i sin tur sin orsak i den parlamentariska beredning som föregick propositionen. Det är en kvalitetsfaktor när nu de riktlinjer som vi beslutar om här i dag skall ut i tillämpning i vår skola. Förslagen här är också en framgång för statsrådet Bengt Göransson, när han nu går över till att inom regeringen handha andra uppgifter i utbildningssamhället. Alltsedan sin ankomst till de skolpolitiska frågorna 1982 har Bengt Göransson, trots behovet av att också medverka i ansträngningarna att sanera statens ekonomi, tillfört skolan nya kvaliteter. Låt mig nämna kampen mot utslagningen i skolan, satsningen på basämnena, och Kultur i skolan, som formligen kom att sprudla av projekt ute i skolverksamheten. Det kan vara på sin plats att här tacka statsrådet Bengt Göransson, när han nu övergår till andra ärendeområden och lämnar ungdomsskolans tidigare delar. Beröringspunkter kommer naturligtvis att finnas kvar, eftersom han kommer att fortsätta med uppgifterna på kulturoch mediaområdet, samtidigt som han mera direkt kommer att sköta frågorna om högskolan och forskningen. Det är ju bl.a. dit vi vill lotsa elever som gör sina första lärospån i obligatorisk ordning inom vårt skolväsende. Nya skolministern Göran Persson hälsas välkommen till samarbete med riksdagen och dess utbildningsutskott. Besluten här i dag blir ett bra avstamp i arbetet att nu föra ut flera viktiga beslut på skolområdet. Den nya lärarutbildningens kandidatrekrytering blir en viktig uppgift för oss. Vi har anledning att samla oss för uppgiften att göra skolan till en ännu bättre kraft för eleverna men också för alla anställda i skolan. Medvetet har jag inte varit alltför polemisk, även om jag skulle ha kunnat vara det. Ann-Cathrine Haglund gjorde ett väldigt avstamp i sitt första inlägg. Egentligen inkompetensförklarade hon allt vad skolpolitik heter i det här landet. Det är inte utan att jag vill göra samma kommentar som Tage Erlander = Prot. 1988/89:63 gjorde när han i början av sin statsministertid fick höra vilket betyg han hade 8 februari 1989 fått av Wallenberg. Erlander är en nolla, hade Wallenberg sagt, och då sade Erlander: Det är ingen dålig utgångspunkt. Det är vad jag skulle vilja säga om den svenska skolan. Vi har en skola som inte är någon dålig utgångspunkt, och vi vill göra den ännu bättre. Med de förslag som här föreligger har vi ytterligare förutsättningar att tillsammans, alla som arbetar i skolan och skolpolitiker, göra vår skola bättre. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de 40 reservationer som är fogade till betänkandet.

Fru talman! Helge Hagberg sade att frågorna haglade till den nye skolministern. Men Helge Hagberg som utskottets talesman fick också ganska många frågor, som han inte svarade på. Sedan sade Helge Hagberg att jag inkompetensförklarade den svenska skolan eller skolpolitiken. Det gjorde jag inte. Vi har oerhört mycket som är bra och fint i den svenska skolan, inte minst massor av engagerade insatser av alla som arbetar där — lärare, elever och andra. Men det finns saker som vi inte är nöjda med. Förväntningarna kan ställas mycket högre. Eftersom Helge Hagberg höll en liten historielektion, skulle jag vilja citera professor Torsten Husén, som inte är obekant i samband med den svenska grundskolan. I en artikel i SACO/SR-tidningen nr 1 för år 1989 talar han om den svenska grundskolan och säger bl.a. att kvartssekeljubileet gav anledning till återblickar som ofta var av det dystra slaget. Han säger vidare att premisserna för skoldebatten har ändrat sig, därför att 80-talets samhälle och skola skiljer sig i viktiga avseenden från vad vi hade på 40 och 50-talen, då grundskolereformen förbereddes. Han talar om att skolenheter blivit större, att kommunreformerna har skapat stora administrativa enheter och att lärarrekryteringen har försämrats: ”Systemet har blivit alltmer formaliserat — och byråkratiskt.

Han talar om det stigande kravet på valfrihet, och han säger att man på högsta håll försökt tillmötesgå detta krav genom att förkunna att enskilda skolor skall ges tillfälle till att pedagogiskt profilera sig. ”Men en sådan frihet måste bli del av en större frihet, nämligen den att välja skola.” Ja, han säger mycket mer. Tiden tillåter inte att jag läser upp allt, men jag vill hänvisa till artikeln. Vi vill alla ha en bra skola, Helge Hagberg. Jag har angivit de viktigaste 65 punkterna, som vi anser, för att få en bättre skola, och jag vill upprepa mina frågor: Vad blir det för decentralisering utan ett statsbidrag som följer eleven och valfriheten att välja skola? Tror ni att skolplaner, en fiktiv valfrihet och ett par stipendier till läroboksförfattare kan åstadkomma någon revolution och en bättre skola? Vad anser majoriteten om betygen, och vad anser ni om allmän och särskild kurs?

Fru talman! Helge Hagberg var bekymrad över att det ställts ett antal frågor. När en proposition inte i alla delar klargör exakt vad regeringen menar, är det utskottets uppgift att försöka lägga till rätta, förklara och förtydliga. Det finns ett antal punkter där jag anser att utskottets majoritet inte har gjort det. Då är det här det sista tillfället att ge besked på sådana punkter. De som sedan har att hantera besluten — skolledare, lärare, personalorganisationer, arbetsgivarföreträdare, osv. — måste veta vad riksdagen egentligen menade när den fattade det och det beslutet. Därför måste vi ställa en del frågor och begära förtydliganden. Om man inte kan läsa ut det av betänkandet, måste man kunna gå till riksdagsprotokollet och få klart besked: Det var detta som utskottsmajoriteten avsåg. Därför har jag ställt ett antal frågor, några av dem till den nye skolministern Göran Persson. Den första frågan, som Helge Hagberg helt undvek, var huruvida han står fast vid det beslut som vi kom fram till i styrningsberedningen om att vi skall ha ett annat statsbidragssystem men att detta system även fortsättningsvis skall vara specialdestinerat och att lärartjänsterna i skolan skall vara statligt reglerade. Kan Helge Hagberg svara ja eller nej på om han står fast vid det beslut som vi där var överens om? Den andra frågan som har med förtydligandet att göra är: Vad menar majoriteten alldeles exakt, när den säger att en differentierad lönesättning i skolan skall kunna baseras på att det är faktiska skillnader i arbetsinnehållet? Det är Helge Hagbergs skyldighet att klart och tydligt peka på vad det är för faktiska skillnader i arbetsinnehållet som skall konstituera skillnader i lönesättning.

Fru talman! Helge Hagberg betecknade profilskolorna som en förnyelse — och en förnyelse som inte var revolutionerande, sade han. Det var ungefär allt han sade. Jag förstår att Helge Hagberg vill nedtona följderna av profilskolorna. Det kan inte vara särskilt lätt att vara socialdemokratisk skolpolitiker och plötsligt byta ståndpunkt, att från att tidigare ha talat sig varm för den enhetliga och likvärdiga skolan nu vända om och försöka tala sig varm för en urvalsskola. Jag håller med om att de konkreta förslag som propositionen och betänkandet innehåller inte är särskilt revolutionerande. Men det viktiga är att det är en ideologisk omsvängning. Helge Hagberg säger att bakom denna omsvängning finns en stor majoritet. Ja, men det är litet anmärkningsvärt att socialdemokraterna i en viktig ideologisk fråga bildar majoritet tillsammans Prot. 1988/89:63 med moderaterna och folkpartiet. Känns det bra, Helge Hagberg, att efter 8 februari 1989 att ha stått här i talarstolen och talat om moderaternas och högerns svarta samvete när det gäller skolan genomföra ideologiska förändringar tillsammans med ett sådant parti? Att socialdemokraterna lutar sig åt höger i fråga om finansiering och besparingar av olika slag har jag nu börjat vänja mig vid, men varför genomför ni en ideologisk kovändning med hjälp av högern? Helge Hagberg undviker också att förklara varför eleverna inte skall ha rätt att lägga fram förslag om sin arbetsmiljö i skolornas skyddskommittéer. Jag har viss förståelse för att han också fortsätter att undvika den frågan, eftersom den är ganska svår att förklara. Det finns ingen rimlig anledning till detta. Skall vi få elever som är engagerade och beredda att ta ansvar för sin arbetsmiljö, måste de ha rätt att lägga fram förslag. Det förtroendet måste eleverna visas om vi vill att de i gensvar skall visa ansvar och engagemang.

Fru talman! Jag tycker att det är intressant med historia, och därför lyssnade jag uppmärksamt när Helge Hagberg berättade om folkskolans tillkomst. Det var precis som Helge Hagberg sade en hård kamp. Som jag antydde i början av mitt anförande var det mina ideologiska förfäder, liberalerna, som förde den kampen och till sist förde den till seger. Därav följer naturligtvis att vi som arbetar vidare i den idétraditionen rimligen aldrig någonsin kan anklagas för att inte ha höga ambitioner när det gäller att förverkliga en bra skola för alla, en bra skola i alla delar av landet. När Helge Hagberg sedan säger att rätten att välja skola ibland kan innebära — undantagsvis, låter det som — att någon hellre vill gå i en skola än i en annan, måste man ställa frågan: Vari ligger i så fall skillnaden, jämfört med dagsläget? Det skedde en ändring i skolförordningen häromåret med just den innebörden, att elevers val skulle tillmätas större vikt vid placering på skolenhet. Men när regeringen i regeringsdeklarationer och i den här propositionen säger att detta skall tillmätas större betydelse, måste det ha någon reell innebörd. Det är då vi inte hänger med riktigt, för vi tycker inte att det uttalandet följs av några konkreta förslag. Helge Hagbergs formulering om Bengt Göransson kan bli klassisk: Bengt Göranssons medverkan i saneringen av den svenska ekonomin har tillfört den svenska skolan nya kvaliteter. Men jag vill gärna understryka det jag sade i mitt anförande. Jag tror inte att de stora brister som jag menar har funnits i den svenska skolpolitiken de senaste åren i första hand beror på personliga tillkortakommanden av dem som har varit mest ansvariga, utan det har en mer ideologisk grund, nämligen att socialdemokraterna på 80-talet har haft mycket svårt att hantera de här problemen. De vet inte vilket ideologiskt ben de skall stå på. Det är antagligen också förklaringen till att vi bombarderar den nye skolministern med frågor. Innan vi får besked om var det största partiet hamnar i sin interna skolpolitiska debatt, är det svårt att veta hur den svenska skolan kommer att utvecklas på 90-talet.

Fru talman! Miljöpartiet var naturligtvis inte med i remissomgången, när den här propositionen togs fram. Därför ser vi också skolan ur ett helt annat perspektiv. Hade vi varit med skulle vi ha påverkat i annan riktning. När jag läste propositionen trodde jag först att den skulle syfta till större medansvar och lokalt inflytande. Men jag hittade motsägelser hela tiden. Dessutom visade det sig att ännu fler nivåer läggsin. T.ex. skall SÖ utvärdera och länsskolnämnden skall kontrollera de skolplaner som kommunfullmäktige skall anta. Då frågar jag mig: Var kommer barnen in, var kommer lärarna in och var kommer föräldrarna in? Jag vill betona att den profilskola jag talade om arbetar på bredden. Alla är med i denna skola, ingen ställs utanför. Det handlar om fyra lektioner i veckan, från lågstadiet och uppåt, som man bygger vidare på. Det är ett behov inifrån, och vi har alltså startat nerifrån och inifrån. Det är inget projekt. Det kastas inte ut en pengapåse ett år, för att hela idén sedan skall förkastas nästa år. Vi anser att det behövs ett statsbidragssystem som ger en påse pengar till skolorna, så att man kan arbeta långsiktigt. Det skall inte vara så att något kastas in då och då och här eller där, utan vi måste ha ett mål. Målsättningen tycker jag att jag tog fram tidigare. Vi tycker faktiskt att detta skall kunna klaras ute på skolorna, med hjälp av skollagen, skolförordningen och läroplanen.

Fru talman! Jag skall gå till årets upplaga av budgetpropositionen, bil. 10. Statsrådet Bengt Göransson har gjort ett bra avstamp då han värderat och fastställt situationen i den svenska skolan. Han refererar till en internationell jämförelse. Det kan vara nog så positivt ibland, nästan för positivt för vår skola. Det framgår t.ex. klart av en internationell undersökning att skolstandarden i Sverige inte bara är hög när det gäller genomsnittet utan också är jämn. Det gäller över hela landet. På ett annat ställe nämns en granskning från 1979. Det var under de borgerliga åren. Ta åt er, om ni vill!

Vikten av att lärarna stärks i sin yrkesroll understryks också. Det är ju en bra utgångspunkt. Vi har alltså en god skola som vi vill göra bättre. Men vi har inte så mycket att lära av internationella exempel, och det är trist. När man studerar olika europeiska skolsystem, finner man att de faktiskt inte ger något bidrag till sina länders utveckling. 10-20 Z£ av eleverna lämnar skolan utan att ha de viktiga baskunskaperna bakom sig. Internationellt har vi alltså icke mycket att hämta. De skolreformatörer som för 40 år sedan, i 1946 års skolkommission, gick att reformera skolan hade mycket av internationell stimulans, för därvidlag gjordes också en hel del. Det skulle vara bra att kunna hämta internationell stimulans och erfarenhet också nu, men det finns inte mycket att tillgå.

Fru talman! Ja, Helge Hagberg, vi har fantastiskt mycket som är fint i den svenska skolan. Men vi har också stora problem, och dessa måste vi göra någonting åt. Man kan uttala vackra ord i budgetpropositioner och i propositioner om skolans utveckling och styrning. Där finns förvisso mycket fagert tal. Man talar om målen, men man talar t.ex. inte om kunskaper och färdigheter. Man talar om decentralisering men säger inte någonting om ett statsbidrag som skulle åstadkomma en sådan och leda fram till den avreglering av skolan som är så nödvändig. Man talar om utvärdering, men talar inte om betygen i detta sammanhang. Och vad är viktigare för utvärdering än precisa mål och ett förnuftigt betygssystem. Man talar som sagt om utvärdering, men det är SÖ som skall sköta den. Vore det inte rimligare att ha en fristående organisation för utvärdering av skolan? Man talar om profilering, och det är bra att man har börjat glida åt det hållet. Men hur kommer profileringen att slå? Det finns ingenting konkret om detta, och vi har ställt frågor här: Hur kommer profileringen att bli? Man talar visserligen något litet om frihet att välja skola men föreslår inget statsbidrag som följer eleven. Man föreslår alltså ingenting som gör att en elev kan välja fristående skola och få ett likvärdigt ekonomiskt stöd från staten. Med det system vi har i dag är det ju bara sådana elever och föräldrar som har råd som kan välja en fristående skola. Vi vill att alla skall ha möjlighet att välja skola, både inom det offentliga systemet och bland de fristående skolorna. Det sägs ingenting om en tidigare skolstart. Och vad är viktigare än att få en tidigare skolstart, ett årskurslöst lågstadium, så att man kan ge barnen en riktigt god grund för inlärning längre fram i livet? Den trygghet och den självkänsla som det är så viktigt att tidigt ge barnen säger man ingenting om. Det går att använda vackra ord, men det måste också finnas ett reellt innehåll, och vad vi har kritiserat är att det inte finns något sådant. Jag kan avsluta den här repliken genom att än en gång åberopa Torsten Husén. Han säger att ett system där viss konkurrens föreligger stimulerar till pedagogisk förnyelse och förbättrad drift, vilket med nuvarande betingelser knappast belönas.

Fru talman! Anledningen till att jag är envis på en punkt angav jag i min förra replik, så detta skall jag inte upprepa. Men det står faktiskt i propositionen att skälet till att man nu lyfter fram den flexibla personalpolitiken är att man skall ge riktlinjer för hur denna skall utvecklas i framtiden. Merparten av de här frågorna, Helge Hagberg, regleras ju genom kollektivavtal. Om man då är beredd att binda upp det hela genom beslut här i riksdagen måste man kunna tala om, vad det är man avser. Den enda motivering som utskottsmajoriteten har kostat på sig, utöver att referera till propositionen, är just det jag har pekat på ett par gånger, nämligen att man påstår att det finns faktiska skillnader i arbetsinnehållet. Jag begär av Helge Hagberg endast att han talar om, vad detta betyder och vad det är för faktiska skillnader han avser. Det här är en viktig fråga inför de avtalsförhandlingar som skall följa. Om man gör denna typ av utfästelser och fattar den här typen av beslut samt dessutom binder upp dem här i riksdagen, är det väldigt viktigt att man kan tala om, vad det är man avser med besluten. Annars är det bättre att man låter bli att göra på detta sätt.

Fru talman! Jag tycker det är mycket intressant med internationella jämförelser, och jag tycker det är bra att regeringen tänker be OECD att göra en ny internationell jämförelse där det svenska skolsystemet ingår. Det är riktigt som Helge Hagberg refererar, att de jämförelser som finns inte utgör någon grund för generella uttalanden att det svenska skolsystemet skulle vara mycket sämre än skolsystemen i andra länder. Det bör väl påminnas om att begreppet kvalitet alltid hör samman med priset, och det är faktiskt så att priset för den svenska skolan per elev är högre än motsvarande pris i alla de länder som ingår i de aktuella undersökningarna. Därav skulle man i och för sig kunna dra slutsatsen att kvaliteten också borde vara klart högre i det svenska systemet, men en sådan skillnad går inte heller att belägga i de flesta fall. Men viktigare än internationella undersökningar är ju faktiskt vad de som är verksamma i systemet har för uppfattning. Jag har märkt att om man frågar lärare och elever om de tycker att den svenska skolan är bra eller dålig, då utbryter en våldsam debatt, för man kan se olika på den här saken. Men om man däremot frågar huruvida lärare och elever tror att den svenska skolan skulle kunna bli bättre, så säger alla samma sak, och förslagen om hur detta skulle kunna gå till haglar. Det är just den hagelsvärmen av förslag som jag tycker att vi har tillgodogjort oss för litet av i den svenska skolan. Vi behöver ett förändringsarbete som startar underifrån. Alla våra förslag syftar just till detta. Jag håller inte alls med Helge Hagberg om att vi inte kan få idéer utifrån. Det görs för närvarande en rad intressanta experiment ute i världen som vi har mycket att lära av, t.ex. i USA. Där har det på sina håll varit så att de vita rika grupperna har krävt större rättigheter att få välja skola. Men efter några år visar det sig att det framför allt är de svarta fattiga grupperna som vinner på denna rätt, därför att de därigenom får ett maktmedel att tvinga fram bättre skolor. Helge Hagberg och jag, liksom övriga utskottsledamöter, gjorde en studieresa till Kina. Där lärde vi oss en del, hoppas jag. Bl.a. lärde vi oss att i Kina gör man väldigt mycket för att höja lärarnas status. Man har en helgdag en gång om året som är tillägnad lärarna. Vi kanske inte skall ta upp just den idén, men själva grundtanken skall vara att vi måste göra mera för att höja lärarnas status, så att lärarna känner att de gör ett viktigt jobb. Vi har mycket att lära internationellt.

Fru talman! Jag studsade också till när Helge Hagberg sade att vi inte har någonting att lära utifrån. Vi behöver faktiskt bara ta steget över till Danmark, så ser vi hur den skolan har lyckats. Tyvärr såg jag själv inte programmet som gick på TV häromkvällen, där man talade om hur skolan i Prot. 1988/89:63 Danmark är utformad. Det finns en arbetsglädje i den skolan, och det finns 8 februari 1989 inget klotter, eftersom man har lagt upp undervisningen och innehållet på ett annat sätt. Man har samma lärare från 1:an till 9:an, men fyller på med fler fackstuderade ju högre upp man kommer. Det fungerar på samma sätt i de profilskolor som jag har talat om. Man specialiserar sig litet mer ju högre upp man kommer. Frågan om flexibel lönesättning var jag inne på tidigare. Det går inte. Hur skall vi kunna avgöra vem som skall ha mera betalt? Vem skall fälla det avgörandet? Vi vet att man inom Waldorfskolan utgår från helt andra kriterier. Man utgår ifrån om en lärare t.ex. har familj eller småbarn. Under sådana förhållanden får man högre lön än om man är ensamstående. Hur skall vi klara detta i skolan? Vad skall vi ha för slags lönerörelse och vem skall poängsätta lärarna? Jag tror inte att detta stimulerar till en lokal utveckling med medansvar och där man känner en samhörighet lärare emellan och utvecklar kreativiteten inom arbetslaget — tvärtom.

Fru talman! Statsbidragssystemet får jag lämna därhän. Det kommer för Övrigt igen i en senare skoldebatt när vi skall behandla budgeten. När det gäller alternativkurserna kom vi i utskottet överens om att frågan om betygsättningen skall vila. Varför har vi då bordlagt den frågan? Jo, därför att partierna blockerar varandra i betygsfrågan. Det finns ingen majoritet för något annat betygssystem än det som gäller i dag. Det systemet får då fortsätta att gälla tills partierna är beredda att samla sig till samarbete för att bilda nya och andra majoriteter. Vi har ett någorlunda bra betygssystem, som skulle behöva kompletteras med andra faktorer som också värderar eleverna. Larz Johansson och Eva Goés tog upp lönesättningen. Lönen är i och för sig en arbetsmarknadsfråga. Föredraganden i utskottet, liksom utskottet i sin helhet, säger emellertid att det är viktigt att vi också har en åsikt om hur vi skulle vilja ha lönesättningen. Alla lärare skall ha lika lön. Om en lärare dock vill åta sig andra roller och uppgifter utöver sin egentliga uppgift, skall man ha möjlighet att ge en annan lön för detta. Det är med andra ord fråga om flexibel arbetstid. När det gäller profil i skolan vill jag säga till Ylva Johansson att vi inte inför en urvalsskola genom att ha profil i skolan. Det är faktiskt bara så att vi blygsamt kanske legaliserar något som har varit fungerande här och var. Eva Goés berättar så målande om sin kommun och sin kulturskola. Det finns emellertid andra exempel. Jag skall ta ett exempel ifrån Ann-Cathrine Haglunds egen kommun Kumla: Vialundskolan. Där säger man att man skall se till att den här skolan blir en skola där undervisning, fostran och omsorg sitter i högsätet. För att uppnå detta har man engagerat alla elever, föräldrar och hela personalen. Alla är med och planerar, och man har brutit ner skolan i arbetsenheter. I förra veckan kunde man läsa i Kuriren att skolan hade en dag då estetiska ämnen och konstarterna blommade bland personalen. Ja, detta var några exempel. Jag hinner tyvärr inte svara på alla frågor.

Fru talman! Jag skall börja med att tacka för de välkomstord jag har fått ifrån samtliga föregående talare här i talarstolen. Jag sätter stort värde på dem. Jag är van vid att arbeta politiskt i en verksamhet där man försöker hitta gemensamma lösningar. Så har vi arbetat på regional nivå och också på lokal nivå ute i de kommuner där jag har varit verksam. Skolan utgör också ett sådant arbetsfält som kräver samförstånd. Den är en nationell tillgång. Det är därför nödvändigt att vi försöker hitta det som förenar, mer än det som skiljer. I vårt land har vi traditionellt en bred uppslutning kring vår skolpolitik. Låt oss ta fasta på detta och föra debatten utifrån den utgångspunkten. Tack för välkomstorden! Jag skall disponera mitt anförande på så sätt att jag först ger en principiell syn på skolan och dess verksamhet. Därefter går jag in på den frågeställning som rör dagens debatt — skolans styrning och organisation. Vi har högt satta mål för svensk skola, kanske högre satta än i något annat land. Ett av dessa mål är att skapa en skola som vänder sig till alla elever. I arbetet med att utforma grundskolan är det i första hand detta mål som har varit vägledande och en självklar utgångspunkt, av det enkla skälet att vi faktiskt tror att alla vill vara med och att alla barn är läraktiga. Samma synsätt måste i grunden prägla arbetet med den framtida gymnasieskolan. Det skall naturligtvis också vara lika självklart för alla att studera på gymnasienivå. Därmed blir också högskolan öppen och tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare. Vi lägger därmed också grunden för återkommande utbildning för vuxna. Varför är det så viktigt att skolan på alla stadier och alla nivåer vänder sig till alla elever och också förutsätter att de har förmågan och viljan att delta i skolans arbete? Det är för det första viktigt för individen själv. Det vore orätt att utesluta en del av den svenska befolkningen ifrån bildning, utbildning och i förlängningen en del av arbetsmarknaden och ett rikt vuxenliv. Det är viktigt att alla finns med — och det redan från början. För det andra är en skola som riktar sig till alla sina elever en angelägenhet också för samhället självt. Ett samhälle som byggts upp på demokratins grund måste givetvis vara öppet för alla och omfattas av alla. Vi måste alla på samma villkor kunna medverka i samhällsarbetet och delta i samhällsgemenskapen. En förutsättning för detta är att vi i vår grundläggande medborgarutbildning och fostran vänder oss till alla. Ett nog så viktigt skäl för att skapa en skola för alla är också den positiva effekt som samhället och arbetslivet får del av genom en höjd kunskapsoch bildningsnivå hos medborgarna. En god kunskapsnivå är en förutsättning för tillväxt. Kunskaper hos människan är en förutsättning för utveckling av samhället i stort. Att kunskapskraven i arbetslivet ökar kan vi se genom att de näringar och yrken som expanderar mest är sådana som ställer relativt höga krav på kvalifikationer. Arbetsmarknaden professionaliseras, och den som i framti den saknar yrkesutbildning kommer att få svårt att komma in på arbetsmark = Prot. 1988/89:63 naden. Det blir besvärligare för den som inte har så mycket utbildning att 8 februari 1989 byta arbete. Det är egentligen först när man gör en jämförelse med andra länders utbildningssystem som man förstår vidden och betydelsen av en skola som vänder sig till alla sina elever. Det skulle vara mig främmande att medverka till en skola som sorterade ut vissa elever redan i tonåren och ställde dem utanför andras självklara rättigheter. Mot denna bakgrund blir det allt viktigare att oförtrutet fortsätta arbetet med en skola för alla. Vi har i långa stycken varit framgångsrika i detta arbete. Vi byggt upp en nioårig obligatorisk skola. Den är geografiskt spridd, så att alla elever, med enstaka undantag, kan fullfölja sin skolgång i grundskolan och bo kvar hemma. Vi har en hög och jämn standard i vårt skolväsende. Alla seriösa jämförelser visar att svensk skola och svenska elever i de flesta avseenden klarar sig mycket väl i jämförelser med andra länder. Det ligger också ett stort värde i att skillnaderna mellan olika skolor i Sverige är mindre än i något annat jämförbart land. Det är en viktig förutsättning för att skapa social utjämning och regional rättvisa. I det avseendet har vi nått långt när det gäller att skapa en likvärdig skola. Den ansedda tidskriften The Economist uttryckte i en ambitiös studie av svenskt skolväsende i höstas exakt denna uppfattning. Jag tycker att det finns anledning att framhålla detta. Vi har således kommit långt när det gäller att uppnå våra högt satta mål för svensk skola. En uppdelad och geografiskt koncentrerad urvalsskola har förändrats till en sammanhållen och geografiskt spridd skola för alla. Att vi har en hög standard, når goda resultat och har anledning att i stora drag teckna en ljus bild av svensk skola hindrar inte att det fortfarande finns problem att lösa. När det gäller undervisningen kan vi konstatera att det finns en grupp elever som lämnar skolan med otillräckliga kunskaper och färdigheter. Även om det procentuellt inte är en stor del av eleverna, kanske 5 96, är det likväl för var och en av dem liksom för skolan ett misslyckande. Den som inte har goda kunskaper och färdigheter kommer i framtiden än mer än i dag att vara illa rustad både för arbetsliv och samhällsliv i övrigt. Den stora utmaningen för svensk skola är att bättre klara denna grupp elever. Först när vi gör det kan vi på allvar tala om att vi har en skola för alla. Vi har i vissa avseenden brister i de grundläggande förutsättningarna när det gäller att nå ännu längre i uppfyllelse av skolans mål som måste uppmärksammas. Det gäller materiella brister, läroboksstandarden, och den fysiska skolmiljön. Men det gäller också brister i innehåll och arbetssätt i skolan. Värst av allt är måhända att det av och till i debatten framskymtar att det också råder brist på arbetsglädje och motivation hos många av dem som arbetar i skolan. Om vi skall komma till rätta med dessa brister kan vi inte fortsätta på den traditionella vägen att förändra svensk skola. Det är inte genom en ännu hårdare central styrning av skolan vi kan lösa de problem vi nu står inför. Redan den läroplan för grundskolan som började gälla år 1982 innebar ett uppbrott från den centrala styrningen. Då stärktes det lokala inflytandet över skolan. Sedan dess har flera ytterligare steg tagits. 73 Vi närmar oss här dagens ämne och dagens debatt. Jag kan, efter att ha varit borta från riksdagen några år, konstatera att jag trots allt känner igen utbildningsdebatten mycket väl. Det är samma typ av frågor som diskuteras. Det är också i stor utsträckning samma debattörer. Det är samma snårighet i debatten, samma tekniska exercerande, samma brist på generositet mot de andra debattörerna. En tanke som infinner sig är naturligtvis att många av debattörerna har hittat en linje i skoldebatten en gång för alla som de håller fast vid, trots att det ute i kommuner och län sker en utveckling som faktiskt gör att ståndpunkterna successivt blir passé. Jag tycker att vi skall passa oss mycket noga för att återigen försätta oss i den situationen att vi diskuterar de gamla paradfrågorna. I dag är det alltså skolans styrning, sedd utifrån ett decentralistiskt perspektiv, som skall debatteras. Likafullt har här från talarstolen av mig avkrävts besked om alla de gamla frågeställningar som varit uppe i utbildningsdebatten: kommunalisering av skolledartjänster och lärartjänster, betygsfrågor, veckotimmar, alternativkurser, statsbidragskonstruktioner och allt detta. Det är var för sig viktiga frågor, men knappast frågor som i dag skall tillåtas skymma att vi nu har att hantera en proposition som ger en annan inriktning av reformarbetet i skolan och sättet att styra skolans verksamhet. Jag tänker inte gå i den fällan att jag omedelbart här i talarstolen börjar exercera alla dessa teknikaliteter som har avkrävts mig. Jag tänker hålla mig till de stora dragen i den proposition som nu lägger grunden för ett nytt sätt att hantera skolans utveckling och styrning. Jag tycker att det är viktigt. Det har sagts några saker från talarstolen som det finns anledning att understryka. Flera talare har framhållit att svensk skola på intet sätt lider brist på resurser. Vi har en insats per elev räknat som gör att vi ligger i toppi världen — det har sagts av bl.a. Lars Leijonborg. Om vi trots detta upplever att vi har en situation där vi inte får det utbyte av verksamheten vi vill uppnå, är det naturligtvis fel på de system vi har valt för att styra resurserna ut till den verksamhet vi alla känner så starkt för. Det är om detta diskussionen handlar.

Det är i och för sig ingenting underligt. Det är en utveckling vi ser i alla kunskapsintensiva organisationer. Skolan är på så sätt inget undantag. Vart man än tittar inom den tjänsteproducerande sektorn ser man samma tendens till decentralisering, krav på medbestämmande och inflytande från dem som är aktörer och arbetar i verksamheten. Den processen kan aldrig stoppas. Den kan inte vändas, och det är inte önskvärt att vända den, eftersom det i processen ligger en oerhört positiv kraft. Den är i och för sig delvis resultatet av att vi har höjt kunskapsoch bildningsnivån i samhället. Parallellt med denna process, att de som är professionella i skolans verksamhet kräver mer av inflytande och insyn, kan vi se att föräldrar och elever också gör sina röster hörda och vill vara med och ha synpunkter på hur skolan organiseras och drivs. Också det är resultatet av en samhällsutveckling, där människor faktiskt har fått utbildning, skaffat sig utbildning, och genom kunskap börjar få perspektiv på den verksamhet vi erbjuder deras Prot. 1988/89:63 barn och ungdomar. De säger: Så vill vi inte ha det. Vi vill ha det på det här — 8 februari 1989 sättet i stället. Man för en diskussion, en dialog. Inte heller i detta avseende finns det någon väg tillbaka. Det är snarast en framgång för den syn på S utbildning och kunskap som har väglett utbyggnaden av skolan i vårt land: att EE människor är delaktiga i samhällsarbetet, att de är aktiva medborgare, att de är med och tar ansvar. Det är den principiella grunden för decentraliseringsresonemanget, att vi har en uppbyggnad av kunskap som resulterar i krav på inflytande och medbestämmande inte bara hos dem som är professionella aktörer, utan också hos elever och föräldrar eller andra intressenter i sammanhanget. Det är en positiv kraft, och den skall vi bejaka. Man måste då fråga sig: Hur skall ett sådant stort system som skolan, som har så mycket av reglering och en så lång, tung tradition av centralstyrning, ställas om för att möta denna nya situation? Det är den stora gemensamma uppgift som vi har framför oss. En sak vill jag göra klar, och där är också propositionen tydlig: det innebär inte att man skall avpolitisera skolan i den meningen att politikerna skall bort från scenen. Det handlar naturligtvis om att när inflytandet skjuts så långt ut i systemet som möjligt skall också de politiska besluten följa med så långt ut i systemet som möjligt. Det innebär i klartext att kommunerna i fortsättningen kommer att få mer av politisk aktivitet omkring skolans verksamhet och få mer att diskutera och bekymra sig om i en levande dialog med lärare och föräldrar. Det är nödvändigt. Om vi skall hävda det politiska inflytandet över skolan i en decentraliserad organisation måste naturligtvis också besluten fattas så lokalt som möjligt, och då är det den kommunala nivån som gäller. Det är i det perspektivet man skall se även diskussionen om skolplanen, som här har framställts som något slags byråkratiskt hinder eller något påfund för att ytterligare sätta planerare i arbete. Men så är det ju inte. Jag som själv har en mycket aktuell erfarenhet av kommunalt arbete kan konstatera att kommunerna på samhällsområde efter samhällsområde får en allt viktigare uppgift då alltmer av drift och verkställighet i samhällsorganisationen överlåts på den kommunala nivån. Det vore olyckligt om kommunerna i ett sådant sammanhang tog på sig ytterligare ansvar för skolans verksamhet utan att ansvaret tydliggjordes i en kommunal skolplan. Skolan mår bra av att regelbundet ha en offentlig lokal debatt om vad de som bestämmer i kommunen har för ambitioner med den verksamhet som de är satta att sköta. I skolplanen skall det komma till uttryck vad kommunen avser att göra, inte bara när det gäller pedagogiska insatser utan framför allt när det gäller det som det under senare år har diskuterats mycket om — skolhus, läroböcker, skolmat, skolskjutsar och allt sådant som vi, som har arbetat med detta lokalt, vet är viktigt för människorna och som engagerar många. Jag skulle vilja se den kommunalpolitiker som inför en sådan diskussion inte är beredd att ta på sig ett ansvar och tydliggöra en ambition. Jag skulle vilja se den lokala fullmäktigeförsamling som inför en massmediebevakning lokalt inte är beredd att tydliggöra vad man vill åstadkomma. Dessa saker hänger samman. Skall vi ha en decentralisering krävs det mer av aktivitet på den kommunala nivån. Då måste det finnas ett forum för den att ta sig uttryck i, och i det perspektivet skall skolplanen ses. Jag tycker att detta är viktigt att framhålla. När jag nu har möjlighet att mer principiellt tala om den kommunala nivån, vill jag säga att mycket av denna styrfilosofis trovärdighet står och faller med hur kommunerna tar sitt ansvar. Även om jag har ett stort förtroende för kommunpolitiker och kommunal nivå — det har alla vi som är fostrade i den svenska modellen — har det under de senaste åren av och till funnits inslag i debatten där man har tyckt att det har varit litet si och så med ansvarstagandet från vissa kommuner när det gäller exempelvis skolhus och läroböcker. Det har lett fram till en ganska hård diskussion och debatt. Nu kan jag, efter att ha gjort en bedömning av läget i landet, konstatera att det sker en mycket snabb upprustning av skolhus och en mycket snabb förbättring av standarden på läroböckerna. Kommunalpolitikerna har reagerat snabbt. Precis som andra människor är naturligtvis kommunalpolitikerna styrda av den allmänna debatten och opinionen och tar intryck och försöker se till att den verksamhet som de ansvarar för håller så hög kvalitet som möjligt. Jag tycker att vi har anledning att vara hoppfulla på den punkten. Det går nu snabbt i rätt riktning. När man talar om den kommunala nivån måste man vara på det klara med att det inte innebär att staten, riksdag och regering, släpper ambitionerna när det gäller att hävda standarden i ett nationellt skolsystem. Vi från den centrala statsmaktens sida tänker alltså inte avgå, utan i den styrfilosofi som skisseras i propositionen tillförs ju staten, som har att se till att den likvärdiga skolan garanteras i hela landet, nya instrument för att följa och utvärdera verksamheten. I alla moderna målstyrda organisationer är det viktigt för dem som formulerar målen att veta i vilken utsträckning de uppnås och i vilken utsträckning intentionerna ute på fältet följs upp. Mot den bakgrunden får den statliga skoladministrationen en ny och väsentligt annorlunda roll än i dag. Det är ett viktigt inslag i denna proposition, vilket har förbigåtts med tystnad. Då kanske man inte har förstått målstyrningens karaktär. Målstyrningen är av det slaget att man centralt formulerar mål som är tydliga och klara, men överlåter åt människor ute i landet att efter lokala förutsättningar se till att målen nås. Det sker i en samverkan mellan lärare, elever och lokala politiker. För att det skall finnas en koppling mellan den nivån och den centrala krävs det en organisation för att föra erfarenheter tillbaka för utvärdering. Och i det perspektivet kommer den nya statliga skoladministrationen in, det är en central uppgift för den. Ni som har arbetat i andra organisationer än skolan där en målstyrning utvecklas vet att detta inte är särskilt konstigt. Det märkvärdiga i detta sammanhang är att en målstyrning nu skall genomföras på det samhällsområde som av tradition har haft den kanske starkaste centrala regleringen och en tradition av stora krav på centrala direktiv så fort frågor skall lösas och diskuteras. Morgonens debatt har på något sätt varit rörande, kanske framför allt när det gäller moderaternas företrädare fru Haglund, som har sagt ungefär följande: Vi skall ha en decentraliserad skola. Det är bra. Låt mer av inflytande och makt glida ut i organisationen. Men sedan säger hon: Vi måste — Prot. 1988/89:63 ha precisa och detaljerade mål. Därefter avrundar hon med att tala om hur — 8 februari 1989 hela lågstadiet borde vara organiserat och hur det skall arbeta. Vi får vänja ZOO — AA — oss av med det sättet att tänka. Skolans utveckling och Om det hela skall lyckas måste vi förstå att det sker ett kulturskifte. Det OCR innebär att vi får vänja oss vid att diskutera de övergripande principerna och riktlinjerna. Sedan kommer det att se ut på litet olika sätt ute i landets kommuner beroende på att de har olika lokala förutsättningar. Det ligger i sakens natur. Men då får vi passa oss så att vi inte direkt rusar ut och säger: Så var det inte meningen att det skulle vara, utan det skall vara på det här sättet i stället. Då är man snabbt tillbaka i det ”ansvarstagande” som ofta förknippas med den typ av regelstyrning som vi haft. Jag tyckte att Lars Leijonborg formulerade sig på ett mycket bra sätt när han sade att det är en dynamik som skall släppas loss. Det är en hagelsvärm, sade han, av förslag och idéer som skall komma fram. Det är ju just den situationen som vi skall eftersträva. Då är det så viktigt att vi som ansvariga centrala politiker inte redan från början lägger hämsko på den diskussionen och utvecklingen genom att direkt tala om hur saker och ting skall vara och skötas, oavsett om vi har erfarenhet från klassrummet, från katedern, eller inte. Det förslag om profilering och valfrihet som vi snart skall fatta beslut om är mot den bakgrunden viktigt. Jag tycker att utskottet på många sätt har bidragit med bra skrivningar och förtydliganden. Jag har ingen anledning att kommentera dem. Jag tycker också att utskottets talesman Helge Hagberg satte in frågan i ett intressant historiskt perspektiv. Det tjänar naturligtvis också sitt syfte. Propositionen och det kommande riksdagsbeslutet innehåller många andra inslag utöver målstyrning och decentralisering, även om dessa är de centrala frågorna, som inte direkt rör styrningen. Grundläggande för förslagen och åtgärderna är att de bygger på synsättet att vi alla har ett gemensamt ansvar för att nå en bra skola. När jag säger alla menar jag stat och kommun, rikspolitiker och lokala politiker, anställda, elever och föräldrar. Jag som socialdemokrat har att förvalta ett arv på detta område som vi har anledning att vara stolta över. Vi har gått i spetsen för utbyggnaden av den svenska skolan, som får goda vitsord vid internationella jämförelser. Jag kan konstatera att det här i kammaren råder delade meningar bland oppositionen om de förslag som vi lägger fram är bra eller inte, och så skall det vara i en demokrati. Men jag kan också konstatera att de enda förslag som har möjlighet att samla en majoritet av kammarens ledamöter bakom sig är de förslag som finns formulerade i propositionen. Socialdemokraterna leder arbetet med att förnya skolan. Vi leder arbetet med att decentralisera skolan. Det är en oerhört stimulerande arbetsuppgift. Min förhoppning är att vi kan göra det tillsammans.

Fru talman! Ambitionen att skapa en skola för alla är lovvärd, och jag tror att vi alla delar den uppfattningen. Men vi har inte nått dit. Vi har inte en skola för alla. Vi har inte likvärdighet i utbildningen därför att vi inte förmår TT attiskolan ta vara på och utveckla varje enskild elevs resurser och tillerkänna alla likvärdighet oavsett begåvning, intresse och talang. Vi har inte förmågan att utveckla varje elevs specifika begåvning. Grundfelet är att vi inte slår fast att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter. Vi ger inte möjligheter till undervisning efter anlag och intresse. Vi ger inte valfrihet. Vi är inte tillräckligt öppna för alternativ och mångfald. En socialdemokratisk skolpolitik kan inte lösa detta. Det visar den proposition vi nu behandlar, och det visar budgetpropositionen och anförandena här i dag av Helge Hagberg och statsrådet Persson. I dag, säger statsrådet Persson, skall vi diskutera skolans styrning och utveckling, och då skall vi inte diskutera en massa andra saker. Det är klart att vi skall göra det. Vi måste diskutera en precisering av mål, kunskaper och färdigheter om vi skall diskutera skolans styrning och utveckling. Vi måste diskutera betygens vikt för utvärdering. Vi måste diskutera statsbidraget, som är så viktigt för decentraliseringen. Vi måste diskutera ökad valfrihet för eleverna och en tidigare skolstart. Vi måste diskutera lärarnas roll, den stoffträngsel och känslan av att inte räcka till som de så starkt upplever. Det här är centrala saker för skolans styrning och utveckling. Så säger statsrådet att vi moderater anser att det är bra med decentralisering. Men sedan skall vi styra. Så är det inte. Statsrådet betonar själv att statens ansvar inte får vika när det gäller skolan. Just precis! Men vi här i riksdagen måste ange de mål som gäller för skolan. Vi måste ange att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter. Sedan skall vi skapa instrumenten. Vi skall lämna ett statsbidrag som följer eleven. Vi skall låta den enskilda skolan, lärarna, föräldrarna och eleverna utforma arbetet på det sätt de finner bäst, för de vet faktiskt bäst hur man skall arbeta för att nå målen. Men målen skall vi ange. Fru talman! Alla mina frågor till statsrådet är relevanta, och de kvarstår.

Fru talman! Skolministern sade att skoldebatten nu är ungefär lika snårig som han minns den från sin period i riksdagen. Låt oss ha en gemensam föresats att vi som för skoldebatten måste komma bort från den krångliga begreppsapparat som präglar denna debatt och som utgör en ständig mur mellan oss och dem som är mest berörda av det som vi talar om, nämligen föräldrar och elever. Det måste bli ett slut på sådant som vertikala arbetsenheter, basresursmedeltal, veckotimpriser, förstärkningsresurs, och allt vad det heter. Vi måste tala ett språk som människor förstår. När skolministern sedan säger att det också är ungefär samma debattörer gäller det dock inte mig, för mina erfarenheter på detta område är ganska färska. Jag ledde ett programarbete inom folkpartiet under åren 1986 och 1987. Det är på det jag lärde mig under de åren som jag framför allt bygger mina ståndpunkter. De erfarenheterna gjorde mig delvis beklämd. Vart jag än kom mötte jag ungefär samma reaktioner som också Eva Goés berättade att hon hade mött nyligen. Ändå tycker jag att man i ett internationellt perspektiv naturligtvis skall erkänna det som är bra i den svenska skolan. Jag tar litet åt mig äran av artikeln i The Economist. Jag var en av dem som blev intervjuade. Det är klart att jag underströk för reportern de goda inslagen i den svenska skolan. Men vi måste också komma ihåg de stora problem som Prot. 1988/89:63 de verksamma inom skolan upplever. 8 februari 1989 När det gäller vår olika syn på det här med kommunala skolplaner tror jag faktiskt att det finns en viss åsiktsskillnad mellan oss beträffande hur decentraliseringen skall gå till. För att tala i klartext är jag framför allt intresserad av en decentralisering till varje skolenhet, som byråkraterna säger, därför att jag tror att det är den nivå som är överblickbar och som de verksamma känner för. Självfallet har kommunalpolitikerna en roll att spela här, men för mig är det en mycket mindre viktig roll än den som de dagligen verksamma har att spela. Jag liksom Ann-Cathrine Haglund påstår att de allra flesta frågor som ställdes var högst relevanta och direkt föranledda av propositionen, t.ex. detta med betygen. Det var ni som i propositionen aktualiserade en förändrad betygsättning i allmän och särskild kurs. Det reste ju hela betygsfrågan. Jag kan möjligen ta tillbaka min fråga om mellaningenjörsutbildningen och återkomma till den i en fråga till statsrådet i annat sammanhang, men frågan om det nya statsbidragssystemet kvarstår definitivt. Statsrådet måste ge besked om när riksdagen får ett förslag till ett nytt statsbidragssystem för grundskolan.

Fru talman! Jag skall gärna erkänna att jag känner mig litet träffad av Göran Perssons inledning, där han sade att det är samma debattörer, att det finns en risk att vi har fastnat i en linje och att vi diskuterar teknikaliteter. Efter att ha tittat i de stolpar som jag hade som underlag för mitt anförande måste jag säga till Göran Persson: Jag skäms inte för den linjen. Jag skall upprepa några av mina frågor och förtydliga dem. Om jag av Göran Persson kräver ett besked om huruvida han tycker att vi skall ha en likvärdig utbildningsstandard i det här landet är det inga teknikaliteter, mot bakgrund av den kostnadsövervältring som pågått under ett stort antal år och som fortsätter. Man kan tala vackert om kommunernas ansvar, men när vi vet att kommunerna har olika möjligheter att leva upp till det ansvaret och olika ekonomiska resurser, då är frågan om en likvärdig utbildningsstandard central. Det är en viktig fråga när det gäller linjen. Den kan man alltså svara ja eller nej på, och sedan får man ta konsekvenserna. Statligt eller kommunalt reglerade tjänster är inte heller någon teknikalitet, Göran Persson, om man samtidigt oroar sig över arbetsglädjen ute i skolorna. Personalen säger klart ifrån: Tafsa inte på de statligt reglerade tjänsterna. Då tycker jag att det ansvariga statsrådet kan säga: Nej, det tänker vi inte göra, för det är viktigt att ni har arbetsglädjen kvar, att ni känner förtroende för oss — och att det i fortsättningen får bli som ni vill ha det. Specialdestinerat statsbidrag är också viktigt när det gäller den här linjen. På grund av den struktur som vårt land har befolkningsmässigt, geografiskt osv. är det oerhört viktigt att vi har specialdestinerat statsbidrag till skolan. Jag hoppas att Göran Persson också tycker det, och då tycker jag att man kan säga så. Frågan om hur skolan skall fördela sina resurser är också central — det 79 gäller en central linje. Skall vi även fortsättningsvis fördela de resurserna kompensatoriskt, dvs. ge mest till dem som behöver mest? Det är inte alldeles säkert, om inte Göran Persson är tydlig på den punkten, att det finns en majoritet i kammaren som tycker så. I all synnerhet om man företräder en minoritetsregering måste man kunna göra den typen av deklarationer i centrala frågor. Huruvida profilering och valfrihet skall betyda att man tillåter nivågruppering är en annan central fråga, som hör hemma i min linje, och som jag hoppas också hör hemma i Göran Perssons linje. Det gäller att man säger ifrån att de som ute i landet till äventyrs har tolkat det här förslaget så att det nu är möjligt att nivågruppera, de skall ha klart för sig att det var fel.

Fru talman! Statsrådet sade här att han ville göra människor delaktiga i samhället, att människorna aktivt skulle medverka i skolan och i samhället. Det lät ju mycket bra. Men samtidigt lanserar regeringen en typ av profilskolor som inte, såvitt jag förstår, ger någon ökad möjlighet till påverkan och delaktighet. Om socialdemokraterna vill skapa en skola där elevers och lärares gemensamma arbete resulterar i en profil, så hade det varit möjligt att bilda andra majoriteter i utbildningsutskottet. Men det var man inte intresserad av. Man var intresserad av att införa en urvalsskola. Vilka möjligheter har en elev, som går i en skola med en viss profil, att påverka så att det blir en annan profil? Ganska små! I stället säger man: Då får du byta skola. Välj en annan skola! Men då är det inte en skola för ökad delaktighet och aktiv medverkan. Därför blir jag också litet orolig med tanke på urvalsskolorna, när statsrådet säger att skolorna kommer att se litet olika ut i olika kommuner. Jag är med på tanken att allting inte kan se precis likadant ut. Men eftersom vi nu behandlar ett förslag som enligt vad vi i vpk, och många med oss, befarar kommer att leda till att vi frångår principen om en likvärdig utbildning, finns anledning att bli litet orolig. Därför hoppas jag att statsrådet skall förklara litet närmare på vilket sätt de här skolorna skall vara olika i olika kommuner. Kvarstår målet om en likvärdig utbildning för alla?

Fru talman! Jag måste säga att jag känner mig tilltalad av att kommunernas representanter - kommunfullmäktige — skulle få litet utbildning för att ta litet större ansvar ute i kommunerna. Men det är faktiskt så att ledamöterna i kommunfullmäktige, åtminstone i min egen kommun, är faddrar ute på skolorna. Varför lär man sig inte hur skolan fungerar om man är fadder ute på skolorna? Varför skall man behöva gå den andra vägen, så att lärarna blir administratörer? Vi hade en lista på vad lärarna reagerade mot tidigare, och det var bl.a. att de får administrera för mycket och undervisa för litet. Dessutom: Om nu kommunfullmäktigeledamöter behöver utbildning, så brukar både region och kommun stå för den utbildningen, ofta på folkhögskolor, med hög kvalitet. Jag anser att kommunerna måste ta större ansvar när det gäller underhåll av byggnader, när det gäller läroböcker och mat. Men det kan man ju görai Prot. 1988/89:63 dag. Det finns kommuner som har frikommunprojekt och som kan begära 8 februari 1989 dispens från regler om projektet inte skulle passa in i systemet, osv. Nog måste väl vi få besluta mer och ha mer inflytande på skolan, vi som är lärare, föräldrar och elever — barn och ungdomar — i skolan. Visa respekt för dem som är i skolan! Det gör man inte genom att verksamheten skall utvärderas och följas upp av någon högre instans. Jag kan tala om att i den skola jag har erfarenhet från har vi haft utvärdering varje vecka i klassen — positiv och negativ kritik av allting. Vi har sett efter hur vi kan förändra och påverka skolans innehåll och verksamhet. Detta kan man sedan föra upp till den lokala styrelsen på skolan, såsom vi i miljöpartiet förordar. Om vi skall decentralisera — decentralisera ner till skolan!

Fru talman! Debatten är något förvirrad. Ett par av talarna fortsätter att argumentera som om vi inte hade diskuterat en decentralisering i den svenska skolan. Uppenbarligen har man inte läst propositionen eller utskottsbetänkandet-— eller också har man bestämt sig för att det är den här linjen man skall följa till varje pris. Detta sammanfaller med en annan, något tråkig tendens i svensk skoldebatt. Vi lyfter bara fram sådant som det är bekymmer och problem med. Jag tycker att vi också skall säga att det som sker ute i våra skolor många gånger är mycket bra. Det är ett resultat av hårt arbetande pedagogers insatser, och de är värda respekt för detta. Det är säkert, i ett decentraliserat system, en mycket mer fruktbar utgångspunkt än den griniga och snåriga debatt som förekommer här i kammaren — att bara rada upp alla de problem som man ser framför sig. Till sist tappar ju alla sugen, och ingen har kraft eller förmåga att ta tag i det som är friskt och går att utveckla vidare. Ann-Cathrine Haglund är kanske den främsta exponenten för den inställning som är en följd av att man inte har förstått att propositionen innebär ett kursskifte. Hon upprepar samma frågor som jag förut delvis gick förbi med motiveringen att vi nu måste inse att det är en ny situation. Hon kräver mer av decentralisering — för att i nästa andetag kräva mer av centralstyrning och reglering. På något sätt känns det som om moderaternas hela skolpolitik, med den typ av kritik man har riktat mot den svenska skolan, efter ett sådant här vägval får betydligt svårare att vinna gehör, och får betydligt färre tillfällen att framföras i debatten. Det är något av panik som sprider sig hos Ann-Cathrine Haglund och hennes partikamrater. I hastigheten formulerar hon sig också litet slarvigt — och det är mänskligt. Men moderaternas skolpolitik, som ju i så stor utsträckning bygger på att alla skall välja vid alla tillfällen, i alla upptänkliga sammanhang, får av Ann-Cathrine Haglund betyget att ”vi vet ju att eleverna ändå väljer fel”. Det är bra att vi vet att eleverna av och till väljer fel. Det ger kanske viss distans och nyans åt det moderata resonemanget om valfrihet i alla lägen, som kanske har andra syften än att ge alla elever en valfrihet. Lars Leijonborg är sympatisk, tycker jag. Han har helt rätt anslag: Vi skall bort från den här snåriga debatten. Det finns anledning att i en politisk debatt 81 om skolan se på skolan som en organisation — och se vilken roll den spelar i både ett nationellt perspektiv och ett lokalt perspektiv. Alla de detaljer vi har omgett oss med genom åren har då faktiskt dolt de politiska frågorna i sammanhanget. Jag kan lova att jag för min del skall vara mycket försiktig när det gäller att belasta debatten med alla veckotimpriser, delningstal etc. som skoldebatten hittills har handlat om. Vidare är jag glad över att Larz Johansson har granskat sitt anförande och kommit underfund med att han inte var så teknisk som han brukar vara. Det är en framgång. Jag tycker att det som Larz Johansson sade i sitt inlägg i många avseenden är politiskt intressant och riktigt. Anförandet tjänar säkert på att Larz Johansson inte mästrat vare sig mig eller andra i kammaren med tal om hur system skall konstrueras eller kontrolleras. Vi får passa oss. De system som vi nu skall avreglera får inte bli oss så kära bara därför att vi kan dem så bra att vi av det skälet blir motståndare till systemens avskaffande. Särskilt gäller det naturligtvis den politiker som främst har sin förankring i en decentralistisk livsåskådning. Det är bra, Larz Johansson, om vi hamnar i en diskussion som handlar mera om principer än om teknikaliteter. Larz Johansson har ställt några konkreta frågor till mig och Ylva Johansson kan väl sägas ha instämt i dessa. Jag skall precisera mig i frågan om en likvärdig skola. Jag vill att den saken tydligt skall framgå av protokollet. Det är viktigt att markera att decentraliseringen inte är ett självändamål. Avsikten är inte att den ökade lokala friheten skall användas till att gå från de centralt uppsatta målen för skolan. Vi avreglerar inte skolan för att öka segregation och skillnader i kunskaper och färdigheter mellan elever. Tvärtom är ambitionen att vi med de förändringar av styrningen i skolan som föreslagits skall nå längre i måluppfyllelse. En likvärdig skola, en likvärdig utbildning för alla, gäller som mål för verksamheten. Vi skall fördela resurserna kompensatoriskt — ja. Det statsbidrag som vi konstruerar är naturligtvis av sådant slag att det ger möjlighet till en likvärdig utbildningsstandard i landets olika delar — ja. Sedan vill jag säga till Eva Goös att man inte skall underskatta kommunpolitikerna. Jag gör det definitivt inte mot bakgrund av att jag själv har tampats med sådana under ganska många år. De har en väldigt stark känsla för sin bygd. Den som kämpar för sin hembygd kämpar ju också ofta starkt för skolan. Det finns ett genuint intresse och ett genuint ansvarstagande som — också i denna situation, där vi skjuter besluten allt längre ut — måste göras politiskt synliga. Det är ett viktigt inslag. När vi lägger ut mer av inflytande och beslut lokalt skall det finnas en lokal politisk nivå där besluten fattas och görs tydliga. Det måste finnas en nära politisk nivå för alla dem som är professionella i verksamheten. Här skall alltså finnas någon som de kan vända sig till och diskutera med. Den politiska nivån är den kommunala nivån. Att kommunerna nu får ett ökat ansvar för skolan sammanfaller utomordentligt väl för deras del med den utveckling som pågår i en lång rad kommuner mot ett nytt sätt att styra och stimulera den kommunala verksamheten. Vi måste medge att det ser litet olika ut i kommunerna. Det finns ju olika förutsättningar i olika kommuner. Men klart är att kommunpo litikerna är såväl kompetenta och beredda som starkt motiverade när det Prot. 1988/89:63 gäller att ta ett ökat ansvar för skolan. Det kan alltså komma att se 8 februari 1989 annorlunda ut, vilket även Ylva Johansson var inne på. Detta är också en sak som man måste förstå när man diskuterar dessa frågor. Om vi lägger fast mål och riktlinjer centralt, kan man självfallet inte arbeta på samma sätt i olika delar av landet eller i olika skolor i en och samma kommun för att nå uppsatta mål. Det är självklart. Vi måste tillåta en hög grad av frihet för pedagoger för att dessa i samverkan med elever och föräldrar skall kunna komma fram till bra arbetsmetoder och arbetsformer. Då kommer fler än en blomma att blomma. Det är naturligtvis någonting som vi skall se positivt på och som inte får vara i motsatsställning till de centralt uppsatta målen om en likvärdig skola. Det uttrycket har en vidare och djupare innebörd. Det handlar alltså inte om att det skall vara en likformig skola som i sina fysiska yttre former är likadan på plats efter plats. Fru talman! Jag har här gjort några korta kommentarer till de olika synpunkter som mitt anförande föranledde. Jag förstår att jag har ytterligare möjlighet att tala från talarstolen och då skall jag säga några ord om ett nytt statsbidragssystem.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag tidigare sade fel. Men både ledamöter och statsråd kan ju säga fel i denna kammare när det gäller att titulera folk. Jag hoppas dock att det är oss alla förlåtet om någonting sådant händer. Jag tycker i likhet med statsrådet att Lars Leijonborg är sympatisk. Men när jag efterlyste en betygsdebatt var det inte en debatt av det slag han förde som jag ville ha. Debatten är förvirrad, säger statsrådet Göran Persson. Vad beror då det på? Jo, det beror på att den här propositionen är så oklar att det har uppstått en lång rad frågetecken. Frågorna har också upprepats under debatten, men vi har inte fått några svar. Vi moderater har tagit upp sådant som vi anser vara viktigt för styrningen och utvecklingen av skolan, och självfallet gör vi det i dag också. Vi säger ja till decentralisering, och vi vill gå ännu längre än regeringen. Men propositionen ger inte klarhet. Mycket av det som sägs i propositionen låter fint. Men som den erfarne kommunalman som Göran Persson ändå är måste han förstå att vi vill ha svar på frågan om statsbidraget — om man nu menar allvar med talet om decentralisering av skolan — och att vi vill ha bort de regler som styr skolledare, tjänstemän och andra på det kommunala planet. Vi menar således allvar när vi talar om decentralisering. Statsrådet måste också förstå att vi, eftersom det skall finnas mål för skolan, måste precisera dessa. Vi måste tala om kunskaper och färdigheter. Vi måste ange vad vi menar. Statsrådet säger att jag har medgett att eleverna ibland väljer fel. Ja, det är klart att elever kan välja fel i skolan. Det är ett ansvar för föräldrar, politiker och lärare att ge eleverna hjälp, så att de kan välja rätt. Men vi har också ett ansvar när det gäller att skapa en skola där det finns förutsättningar för att korrigera felval. Vi har t.ex. talat om ökade valmöjligheter på högstadiet. 83 Enligt vårt förslag finns det möjligheter att efter årskurs 9 göra kompletteringar, om man har gjort felval eller om man behöver fördjupa sig mera i ett ämne. En skola eller ett val får aldrig bli en återvändsgränd. Vi måste skapa sådana förutsättningar i skolan att eleverna alltid får just den undervisning och hjälp som de behöver. Jag konstaterar att vi inte har fått veta vad statsrådet anser om betygen som är så viktiga eller om skolstarten som är så viktig för den fortsatta utvecklingen. Men vi kanske får veta något om statsbidragen. Inte heller har vi fått veta vad statsrådet avser att göra när det gäller lärarrollen och läraryrket. Hur skall läraryrket kunna bli attraktivt igen? Vad vill statsrådet göra för att stärka lärarnas roll? Om något är viktigt för utvecklingen av skolan så är det väl dessa saker.

Fru talman! Jag och skolministern hade en debatt förra veckan där han sade att jag var en klok karl. Då sade jag skämtsamt i min slutreplik att jag var litet svag för smicker och skulle hålla inne med de ytterligare giftigheter jag kunde komma med. Han tog uppenbarligen det där ad notam och säger nu att jag är sympatisk. Det finns någonting i politiska sammanhang som brukar kallas dödskyss, och jag blev litet orolig, men sedan fru Haglund också har uttalat sin sympati är väl balansen återställd. Skolministern skall inte komma undan riktigt så lätt, därför att det är ett antal rätt allvarliga frågor som har ställts och ännu inte fått något svar. Göran Persson kom in i regeringen efter en cirkusföreställning utan like, då man lovade saker, tog tillbaka och lovade igen. Skolvärlden frågar sig nu vad som egentligen gäller. Är det så att regeringen bedömer — som den gjorde under fem dagar i januari — att vikariesituationen i grundskolan är så allvarlig att det behövs särskilda pengar för att få ett system med fasta vikarier? Det löftet gavs av både statsminister, finansminister och skolminister, men det togs tillbaka lika snabbt som det hade uttalats. De argument som talade för detta löfte under fem dagar måste ändå finnas kvar. Folkpartiet har motionerat om extrapengar som kan användas till fasta vikarier. Kan vi räkna med ett socialdemokratiskt stöd på den punkten? Skolministern sade att det verkar som om somliga av oss inte har läst propositionen. Det är väl så att vi har läst den och sett orden, men vi förstår ändå inte riktigt hur de orden omsätts i praktiken. Det är så uppenbart för oss att det finns ett direkt samband mellan vad som i praktiken uppnås i form av decentralisering och det statsbidragssystem som finns. Skolministern talade i en kommentar till Larz Johansson om ”det statsbidrag vi konstruerar”. Uppenbarligen sitter man i departementet och ”pular” med ett system. Det är då mycket intressant, dels för utbildningsutskottet, av rent arbetstekniska skäl, dels framför allt för hundratusentals elever och lärare, att få veta när den processen kan förväntas vara avslutad. Förslaget var utlovat till förra våren. När kan vi räkna med att socialdemokraterna har tänkt färdigt?

Prot. 1988/89:63 Fru talman! Göran Persson sade i sitt inledningsanförande att han inte 8 februari 1989 skulle låta lura sig att ge besked. Han gav ändå några — vilket var bra — och jag skall se om det går att lura av honom ett par till. Regeringen har fram till nu alldeles bestämt hävdat — och det är riktigt — att det inte går att förändra skolan särskilt bra om man har personalen mot sig utan att det går mycket lättare om man har personalen med sig, och personalen i skolan har gett ett klart uttryck för att den även fortsättningsvis vill ha statligt reglerade tjänster. Därför vore det rimligt att Göran Persson gav beskedet att den skall ha det. Det är en fråga som kvarstår. Den andra frågan som kvarstår från vårt tidigare replikskifte är vad profilering och valfrihet kan leda till. Göran Persson är precis lika medveten som jag om hur debatten går ute i landet och hur man på olika ställen har gjort olika tolkningar av vad som nu kommer att vara möjligt. Det som är allvarligt är att man på ett antal platser i olika hög grad tolkar in möjligheter att nivågruppera, att avvika från den grundläggande tankegången om allsidigt sammansatta klasser osv. Då är det rimligt att skolministern, i ett sådant här principiellt anförande, ger beskedet att den sortens tolkningar inte är riktiga.

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande, Göran Persson, är vi i vpk anhängare av en ökad mångfald i skolan. Jag nämnde parollen Mångfald — inte enfald, och jag instämmer naturligtvis i att den likvärdiga skolan inte skall förväxlas med den likformiga skolan. Jag eller mitt parti har heller aldrig företrätt den åsikten. Vi i vpk är oroliga för att en övervältring av kostnaderna för skolan på kommunerna, ett system med urvalsskolor, differentierade lärarlöner etc. skall leda till att den likvärdiga utbildningen riskeras. Jag är orolig för att just skolornas möjligheter att på ett flexibelt och behovsrelaterat sätt lösa sina problem skall gå förlorade. Jag vill hävda att den oron är befogad. Jag har fått lära mig att resultaten av regeringens politik inte alltid blir sådana som ministern förutskickar innan politiken genomförs. Jag blev ganska ledsen när Göran Persson sade att vi inte har läst materialet. Jag gör sannerligen mitt bästa för att klara riksdagsarbetet, och det är ganska fult att påstå att jag inte har läst propositionen eller betänkandet. Men jag nöjer mig naturligtvis inte med att acceptera regeringens egen beskrivning av de konsekvenser som kan förväntas av förslagen. Det vore väl skräp till folkvald opposition om vi inte ifrågasatte och emellanåt betvivlade vad regeringen säger.

Fru talman! I mitt inlägg pekade jag verkligen på möjligheterna i skolan. Som ett levande exempel tog jag dessa 27 elever som fick chansen att förvalta ett ansvar, bl.a. för skolans undervisning och schemaläggning. Jag glömde att säga skolmaten — som jag nu kommer att tänka på eftersom jag är jättehungrig. Eleverna delades upp i två grupper därför att de hade ett för litet rum att sitta och äta i. Vi utformade skolan, miljön och arbetsmiljön. 85 Eleverna fick vara delaktiga i budgetarbetet. Sedan kommer man och säger att man har tilltro till de lokala ledamöterna i kommunfullmäktige men att de måste se på skolplanerna. Kulturskolan har vi kunnat införa utan skolplaner. Skall inte ledamöterna vara mer intresserade och försöka ta sig ut i skolorna? Varför skall det hela tiden vändas åt det andra hållet, så att det är skolans personal som skall jobba och administrera? Vi håller på att administrera ihjäl skolan. Jag instämmer i Ylva Johanssons inlägg om att vi inte skulle vara pålästa. Jag sade tidigare att propositionen tilltalade mig från början, men när jag började läsa mellan raderna och såg alla motsägelser tyckte jag inte längre att den visade hän mot en decentralisering av ansvar och inflytande över arbetet, med självförvaltande skolor m.m.

Fru talman! Det finns anledning att återigen understryka att detta är en i huvudsak principiellt hållen proposition, där grunden läggs för kommande års reformarbete. Den som tar del av propositionen ser ju att konsekvenserna av den blir en lång rad konkreta förslag av varierande art. Det blir förändringar i förordningar, förändringar i statsbidragssystem och förändringar i den statliga skoladministrationen. Det är ett mycket stort och omfattande reformarbete. Det blir min uppgift att tillsammans med andra politiker på central nivå försöka ge detta en konkret innebörd. Det är i och för sig hoppfullt när fru Haglund säger att det är mycket vackra ord och tjusiga formuleringar. Det är bra att hon tycker det, eftersom detta är en principiellt hållen deklaration, en principproposition. Om Ann-Cathrine Haglund tycker att den innehåller bra formuleringar är detta något som jag i och för sig hälsar med tillfredsställelse, eftersom det kanske lägger grunden för en samsyn när det gäller den politik som man bör föra för att driva skolans utveckling framåt. Jag vill understryka att ni inte skall förvänta er att den här propositionen i ett slag löser alla de många svåra tekniska frågeställningar som hänger samman med en decentralisering av skolan. Det har aldrig varit avsikten. Avsikten har varit att här i riksdagen få till stånd en diskussion, en debatt, kring hur vi ser politiskt på en decentralisering av den svenska skolan. Det är den debatten som vi skall föra i dag, och det var den debatten som jag försökte renodla genom att säga att vi skall akta oss så att vi inte återigen ramlar i de fallgropar som svensk skoldebatt så ofta trillar i, och som så många av dagens aktörer trillar i av och till. Jag vill därför inte gå in i detaljdiskussioner. Det finns anledning att än en gång betona att detta är en principproposition och att om den följs av handling på alla de områden som det här ges möjlighet till, kommer den att betyda väsentliga förändringar när det gäller styrningen av den svenska skolan. Om så sker är det en stor proposition, och det är min ambition att göra den till detta. När vi nu talar om principer, ideologi och skolpolitik vill jag uttrycka den förhoppningen att moderata samlingspartiet, vad gäller synen på skolans verksamhet, i framtiden mer återgår till sina rötter. Den inriktning på kunskap och färdigheter som moderaterna numera gör sig till tals för när det Prot. 1988/89:63 gäller skolan är för snäv. Det är inte bara kunskaper och färdigheter som 8 februari 1989 skolan skall bibringa eleven, det är också en fråga om en social fostran, en medborgarfostran. Det är i det perspektivet som vi måste se skolan. Om man går till tidigare tänkare på området från det moderata samlingspartiet, som då hette högerpartiet, framgår tydligt att de förstod skolans dubbla roll i sammanhanget. Gå till Gösta Bagge eller den kände forskaren Wilhelm Sjöstrand, som i skoldebatten under 40-talet så tydligt klargjorde denna dubbla funktion hos skolan. Att dagens moderater har gått ifrån detta idéarv är väl i och för sig inte ett så stort bekymmer för kammaren som sådan, men när tonläget höjs ifrån denna nya position blir det en mycket flack och grund debatt. Ett parti som säger sig vara konservativt och stå för tradition och kontinuitet borde hålla sig något för gott för en sådan debatt. Jag hoppas man i det avseendet går tillbaka till sina rötter. Lars Leijonborg, Larz Johansson och också i viss mån fru Haglund har uppmanat mig att säga några ord om statsbidragssystemet. Det skall jag gärna göra. Jag skall också gärna hålla med fru Haglund om att statsbidraget, idet perspektiv vi nu talar om, har en mycket central roll. Det är självfallet ett av de instrument som kommer att användas för att man utifrån lokala förutsättningar i kommunerna skall ha möjlighet att nå de mål som vi lägger fast från riksdag och regering. Jag menar att vissa principiella utgångspunkter bör gälla för detta statsbidrag. Det kan uttryckas kort. Det skall garantera en likvärdig resurs till skolor och kommuner med olika behov. Det skall lämna avgörandet om hur resurserna skall användas till den lokala nivån. Det skall vara enkelt och lättöverskådligt, men det skall också, vilket jag tycker är viktigt, medge en ekonomisk kontroll och en uppföljning av hur resurserna används. Detta är egentligen på intet sätt sensationellt. Alla stora organisationer som styrs av mål och där man också decentraliserar ansvaret för hanteringen av de ekonomiska frågorna långt ut i systemet har den här typen av principiella riktlinjer. Detta skall naturligtvis kombineras med en uppföljning och en utvärdering som den statliga skoladministrationen skall medverka till. En mycket stor uppgift som vi har framför oss är att se till att den då rustas för denna nya arbetsuppgift. Brister den länken fungerar inte målstyrningen som metod. Decentraliseringen kan då lätt övergå i en utveckling som innebär att vi inte kan hävda att vi har en likvärdig utbildningsstandard i den här landet i ordets bästa mening. Den statliga skoladministrationen är alltså strategisk. Jag är ledsen om jag på något sätt undervärderat den arbetsinsats som Ylva Johansson gjort i samband med att hon läste in propositionen. Det var inte min mening. Men jag blir litet förtretad när jag tvingas att argumentera om självklarheter och för linjer som faktiskt finns uttryckta i propositionen, precis som om de inte gällde och vi inte stod för dem. Jag blir också litet irriterad när man drar våldsamma politiska konsekvenser när det gäller profilskolorna, gör de grövsta karikatyrer och kallar detta system för ett urvalsskolesystem. Det var mot den bakgrunden som jag ställde den kanske något slarviga frågan om man inte hade tagit del av propositionen. Jag är ledsen om Ylva Johansson uppfattade det som en oförskämdhet. Det var inte min mening. Jag tycker att man skall vara 87 försiktig och tänka sig för innan man beskriver profilskolorna, som i huvudsak har sin förankring i de kulturprojekt som Bengt Göransson har stimulerat till, som om det är fråga om att byta skolpolitik och att vi här i landet går mot en urvalsskola. Detta är inte avsikten, och det framstår klart för dem som vill läsa propositionen på ett objektivt sätt. Fru talman! Det återstår en lång rad frågor som man har krävt att jag skall svara på. Det blir säkert tid till detta förr eller senare i andra sammanhang här i kammaren och i andra debatter som vi kommer att föra. Jag har i dag velat markera att jag ser på de här frågeställningarna utifrån den erfarenhet jag har vunnit på det lokala planet. Den debatt som förts i riksdagen, och som i dag tyvärr fortfarande lever kvar, känner jag inte igen ute bland de människor som arbetar på fältet, vare sig hos lokala politiker eller lokala yrkesutövare. Min ambition är att i skoldebatten föra in den samsyn och det samförstånd som finns i vårt land kring vår nations viktigaste tillgång, utbildningssystemet och de barn, ungdomar och lärare som finns i detta.

Fru talman! Jag upplever att den här debatten varit mycket bra. Jag känner stor respekt för de deltagande debattörerna. De har givit uttryck för mycket kunnighet och engagemang. Att debatten, herr statsråd, handlat rätt mycket om snåriga tekniska resonemang får vi nog leva med. Jag förstår att jag kommer att trampa i klaveret eftersom skolministern talat om hur en sådan här debatt skall gå till och vad den skall handla om. Jag upplever nämligen alltmer att skolpolitiker går förbi ett huvudproblem och en viktig orsak till att det på vissa håll i grundskolan råder kris — jag sade på vissa håll, inte på alla. Regeringens proposition är förvisso ett mycket intressant aktstycke, och det sägs en hel del klokt i den. Detsamma gäller utskottets betänkande. Det gäller naturligtvis också, som jag redan sagt, den här debatten.

När jag i maj 1987 började göra studiebesök i grundskolan i olika kommuner runt om i landet och fortsatt med detta under 1988 har jag mött denna inställning hos skolfolk. Möjligen kunde man fråga Larz Johansson m.fl. varför de inte passar på att föreslå utbildning även för riksdagsmän. I propositionens inledning sägs en hel del klokt om utbildningens roll i samhällsutvecklingen.

Det finns inte heller med under något annat avsnitt — det finner man när man läser vidare i propositionen. Inte ens i avsnittet om ökat inflytande och medansvar för föräldrar och elever behandlas det som jag tycker är problemet. Det behandlas inte heller i det avsnitt som handlar om specialpedagogik i skolan och i lärarutbildningen, trots att avsnittet behandlar frågan om de elever som har svårigheter. Det är självfallet angeläget att det satsas extra på specialpedagogiken när det gäller handikapp av olika slag. Vissa inlärningssvårigheter liksom koncentrationssvårigheter nämns. Brister hos lärarna pekas det på liksom på illa planerade scheman, felaktigt placerade lokaler osv. Grundproblemet i dagens skola talas det alltså inte om. Inte ens Larz Johansson har gjort det, om jag har läst hans motion rätt. Han har inte heller behandlat det i reservationen, och ändå har han lyssnat på lärarna. I debatten här tyckte jag att Eva Goös och även Ann-Cathrine Haglund var inne på frågan, även om den berördes ytterst litet, om hur det ser ut till vardags i skolan i dag. Det är enormt viktigt att vi politiker, såväl de lokala som de på riksplanet, lyssnar mer på skolfolket. När jag säger ”skolfolket” menar jag alla de olika slag av yrken och vuxna som är engagerade i skolan. Så här skrev lågstadieläraren Berit i ett av sina veckobrev till föräldrarna för ett och ett halvt år sedan: ”Kära föräldrar! På grund av att så många barn är impulsstyrda har arbetssituationen i klassen avsevärt försämrats. Barnen saknar gränser och hämningar. Vi som arbetar i klassen känner oss som poliser. En stor del av lektionerna går åt till att försöka lära barnen att lyda, lyssna och visa hänsyn. De är elaka mot varandra och retas. Mentaliteten är: JAG först, JAG störst, JAG mest, JAG bäst, JAG genast och JAG allenast. Barnen bryr sig inte om tillsägelser från lärare eller övrig skolpersonal. Många är uppkäftiga. Det är en omöjlig arbetssituation för mig att ensam försöka fostra 24 barn samtidigt, dvs. lära dem det de skulle kunnat, då de började skolan.” Fru talman! Så här kan en lärare beskriva situationen. Observera vad hon säger, att det är en omöjlig arbetsuppgift att ensam fostra 24 barn, dvs. den fostran som barnen skulle ha fått hemma hos sina föräldrar före sjuårsåldern. Det är alarmerande att en av mina bästa lågstadielärare vill ge upp, sade en rektor i en förortskommun till Stockholm vid ett av mina studiebesök. Läraren är 45 år. Betygen i hennes lärarexamen för 20 år sedan var de allra bästa. Hennes arbetsinsatser kännetecknas av kompetens, flit och engagemang. Hon älskar sitt yrke, och hon gör allt för sina elever. Men det hjälper inte, säger hon. Barnen är inte socialt skolmogna. De kan inte sitta still. De är oroliga, okoncentrerade och otrygga. De pratar och skriker i munnen på varandra. De bråkar ständigt. Mobbningfallen avlöser varandra. Det är nästan hopplöst att lära dem ett hyfsat uppträdande. Gränser och spärrar saknas. När de inte får som de vill kan man få höra ”dra åt helvete jävla slidhora” eller ”vad tar det åt dig förbannade bög”, om det är fråga om en manlig lärare. Detta, säger hon, får man höra av sjuoch åttaåringar. En lågstadielärare i Skellefteå sade till mig att hon under sitt lärarliv aldrig haft det så slitsamt och besvärligt som nu. För första gången hade hon inte hunnit lära eleverna alla bokstäverna under första skolåret. Detta brukar man vara klar med i mars. Detta är inte någon bra grund för att lära sig kunskaper och färdigheter. Jag tycker att skolministern går litet väl långt när han kritiserar oss moderater för ett grunt resonemang, när vi understryker vikten av kunskaper, färdigheter och kvalitet i detta sammanhang. Fru talman! Jag har redovisat några exempel på vad skolfolket har att berätta. Låt mig därvid säga att man inte skall generalisera. Jag har upplevt många skolsalar där det råder stor arbetsglädje och arbetsro och många skolor där skolfolket inte har de här problemen. Men, som många har sagt, det är för många skolklasser där undervisningssituationen uppfattas som nästan hopplös. Det är för många barn i för många skolklasser som är otrygga och störda. Vad beror detta på? Och nu kommer jag till det problem som vi inte debatterar särskilt mycket. Någon debattör har tidigare sagt att de mest bekymmersamma skolproblemen grundläggs i lågstadieåldern. I dag, när våld och klotter diskuteras, kan vi säga att ungdomsvåld och klotter grundläggs i lågstadieåldern. Jag menar och säger: Problemen grundläggs i hemmen när barnen är små. Jag sade i förra veckans allmänpolitiska debatt, då vi debatterade rättstryggheten, att en orsak är att alltför många föräldrar helt enkelt inte har tillräckligt med tid för sina barn. Föräldrarna orkar inte. Båda makarna måste arbeta på heltid för att få hushållsekonomin att gå ihop. Det är socialdemokratisk familjeoch skattepolitik som medverkat till småbarnsföräldrarnas dilemma. Jag är övertygad om att varenda förälder älskar sina barn. De är medvetna om föräldraansvaret. De vill göra allt för sina barn. Men varför blir det så fel? Varför försummar så många föräldraansvaret? Varför överlåter så många ansvaret på dagis, skolan och samhället? Samtidigt kan man undra varför de politiker som sysslar med dessa olika områden — familjepolitik, skatter, skolan och rättstrygghetspolitik — inte debatterar frågan om föräldraansvaret. Hur skall vi få föräldrar att inse att det trots hushållsekonomiska svårigheter inte finns någonting viktigare i deras liv än deras barn? Ingenting får gå före. Det är egentligen indirekt ett slags brottslighet att försumma föräldraansvaret. Det som sker just i dag i hundratusentals hem är avgörande för hur det blir senare i livet. Jag sade i förra veckan: Tänk om statsministern och partiledarna sade någonting om detta, riktade sig till föräldrarna och ställde krav på vuxengenerationen att ta ansvar när det gäller att ta hand om barngenerationen! Fru talman! Visst har som sagt dagens skoldebatt varit bra. Jag kan instämma i mycket — inte minst i vad min partivän Ann-Cathrine Haglund har sagt. Men debatten måste också handla om dagens ödesfråga, nämligen om hur vuxengenerationen tar hand om barngenerationen, hur föräldrarna tar hand om och fostrar sina barn. Kammaren övergick till att fatta beslut i ärendet.